Herr talman! Detta var väl en litet onödig matematisk felsägning, Maria Leissner. Vi kommer aldrig till noll, eftersom vi hela tiden plussar på från år till år. Det kanske tar ännu mer än hundra år att komma fram till 2 20, om vi inte ökar takten. Det var det jag avsåg med mitt inlägg. Det kan hända att vi kan komplettera varandra. Folkpartiet behövs för att göra den symboliska markeringen att vi skall sträva framåt, och vi moderater behövs för att göra den realistiska markeringen av att vi också måste diskutera biståndets innehåll och inriktning. Kanske blir vi tillsammans en god kombination i en regering som beaktar både-och i takt med att det svenska biståndet och dess strukturer utvecklas. Jag ser det inte som omöjligt att vi plötsligt kan komma till någon sorts tröskel, där vi plötsligt kan öka biståndet mycket snabbare och åstadkomma mycket mer. Til syvende og sidst är det ändå det vi åstadkommer — det vi betalar ut och vad vi gör — som är det positiva. Det är naturligtvis också positivt att någon vill agera dragare och föra oss framåt.
Herr talman! Jag tackar Anita Bråkenhielm för denna förbindliga kommentar. Vi välkomnar naturligtvis en inbjudan att diskutera biståndets kvalitet. Det är möjligt att moderaterna och folkpartisterna i framtiden kan finna mer som förenar dem i dessa frågor. Om vi ser till historien är det ju faktiskt så att folkpartiet varit dragare när det gällt att öka biståndets kvantitet. Det var i en regering med folkpartister och moderater som vi uppnådde enprocentsmålet för första gången. När både moderater och folkpartister försvann från regeringen sjönk biståndet under enprocentsmålet. Det är alltså möjligt att det finns förutsättningar för ett samarbete.

Herr talman! Miljöfrågorna har i dag sin självklara och givna plats i biståndsdebatten. Det har vi redan fått många bekräftelser på. Detta är någonting som vi i centern naturligtvis välkomnar och anser vara nödvändigt. Vi har länge drivit miljöfrågan. Så är det, och det gläder mig att Anita Bråkenhielm rakt på sak och utan krumbukter bekräftade det. Det kunde kanske också utskottets värderade ordförande ha tillåtit sig att göra. Det är ju enbart positivt att vi i en så här viktig fråga nu är överens om tagen — det är vi de första att betyga. Gunnel Jonäng har redan i sitt anförande berört miljömålet och likaså kravet på återinförande av anslagsposten för miljö, markvård och energi. Enligt den fördelning inom partierna av debattområdena som ju är naturlig i förberedelserna för en sådan här diskussion har det blivit min uppgift att återknyta till miljöfrågan, men från en litet annan vinkel. Jag skall i det sammanhanget kommentera reservation 9 om en global energistrategi. Centerpartiet har i en motion föreslagit att Sverige bör verka för en sådan strategi, där betoningen läggs på förnybara energikällor och effektivisering av energiutnyttjandet. Detta anser vi borde ge impulser till ett nytänkande och vara till nytta för de internationella insatserna. Levnadsstandarden i världen skulle kunna ökas markant med en i princip oförändrad energiförbrukning. Detta gäller både ioch u-länder. U-länderna skulle härigenom kunna nå upp till den standard som vår del av världen hade i mitten av 1970-talet. Det skulle innebära en mycket markant ökning av standarden jämfört med den nuvarande. Detta är inte mina påståenden, utan det är påståenden som energiforskare från fyra världsdelar presenterat i en studie som lades fram någon gång vid årsskiftet. Att energifrågorna hänger nära samman med andra stora globala problem, såsom utvecklingsmöjligheter, miljöförstöring och risk för kärnvapenspridning, blir mer och mer uppenbart. Hur vi hanterar energibehovet påverkar därför lösningen av många andra frågor i behövande länder. På ett seminarium presenterade dessa forskare från sina olika hemländers erfarenheter och utgångspunkter ett scenario för den globala energisituationen år 2020. Utgångspunkten var att energianvändning i sig inte är ett mål utan ett medel att producera tjänster som förbättrar levnadsvillkor och kvalitet i vardagen. Huvudbudskapet var dock att denna utveckling är både tekniskt och ekonomiskt möjlig med den teknik som i dag är känd eller som kan tänkas komma att kommersialiseras under det närmaste årtiondet. Detta är alltså möjligt, men då behövs det klarsynta och beslutsamma åtgärder från politikernas sida, både nationellt och internationellt. Det var det ena budskapet. Samma budskap finns i en andra version. Om den kan man läsa i Brundtlandrapportens kapitel Energi: alternativ för miljö och utveckling. Där heter det: ”Den närmaste tidsperioden framför oss bör betraktas som en övergång från en tid då energi använts på ett icke tillfredsställande sätt. Ännu har man inte funnit en allmänt accepterad väg till en tryggad energiframtid. Vi tror inte att detta dilemma ännu har behandlats med tillräcklig ihärdighet och i ett globalt perspektiv av det internationella samfundet.” Centerpartiets förslag skall alltså ses som ett försök att skynda på denna utveckling och att uppmuntra till svenska och internationella initiativ. Utskottets motivering för att avstyrka centerns motion på denna punkt är ett utmärkt exempel på tuvhoppning eller akrobatik i den högre skolan. Utskottet ställer sig bakom den energisyn som framförs i Brundtlandrapporten. Man måste då fråga sig om utskottsmajoriteten inte instämmer i rapportens slutsatser i detta avseende. Utskottsmajoriteten framhåller dels att det är viktigt att ge energifrågorna en mer framträdande roll i FN-arbetet, dels—en mening längre fram i betänkandet — att det nu inte torde vara möjligt att framgångsrikt driva frågan. Som motiv för detta kombinerade ointresse-intresse konstateras att intresset i FN för dessa frågor för närvarande är svagt, varpå motionsförslaget avstyrks. Ett svagt intresse i FN är åtminstone enligt min uppfattning — om konstaterandet nu är sant efter FN-kommissionens mycket uppmärksammade och väl mottagna rapport — ett ytterligt starkt skäl för utskottet att rekommendera ett aktivt arbete för att väcka ett globalt intresse eller förstärka en gryende medvetenhet. Detta förutsätter naturligtvis att utskottsmajoriteten verkligen står bakom sina ibland riktigt positiva formuleringar. Centern vidhåller sitt krav, som vi i utskottet har fått stöd av vpk för. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. I samma motion föreslår vi att Sverige skulle verka för att en särskild FN-konferens om energi skulle anordnas. Vi tycker att det nära samband som finns mellan miljöoch energifrågor kan motivera att man studerar dessa två områden tillsammans vid den andra miljökonferens som Sverige har förklarat sig villigt att anordna 1992. Vi har alltså inte till hundra procent fullföljt vårt krav på en särskild konferens, men vi markerar i den tidigare nämnda reservationen att vi anser det mycket viktigt att Brundtlandrapportens frågeställningar och förslag får stort utrymme vid det här tillfället. Miljöfrågorna får ett allt större folkligt stöd genom att insikten om att miljöfrågor är överlevnadsfrågor växer sig allt starkare, både här hemma och internationellt. Därför är det bra att det femte biståndsmålet har blivit verklighet. Men det kan inte för ofta strykas under att det är viktigt att vi följer upp denna nya målsättning. Områdena är många och behoven stora i allt biståndsarbete — det har påpekats många gånger i dag. När det gäller behovet av miljöinsatser för överlevnad och självförsörjning finns det tyvärr många exempel att välja bland, inte minst i länderna i Afrika. Jag skall peka på ett annat drabbat land, som inte brukar nämnas så ofta just i dessa sammanhang. Jag är dock glad över att flera kolleger bland ledamöterna i utrikesutskottet i dag har nämnt det landet, som är Afghanistan. Afghanistan har ett mycket speciellt landskap, där bergsluttningarna sedan mycket lång tid tillbaka varit försedda med bevattningssystem och odlingsmöjligheter. Nu är detta mycket speciella landskap ärrat, förstört och raserat. Förutom till humanitär hjälp i samband med de mänskliga förlusterna och lidandena måste vår solidaritet också räcka till ett bistånd när det gäller återuppbyggnad av landets egna resurser. Det arbete som lagts ner under århundraden av det afghanska folket självt måste nu bli en angelägenhet för inte bara enskilda organisationer utan också multilaterala organ. Alla hoppas vi nu att de första ansatserna till en ljusning i situationen i Afghanistan skall följas av verklig fred och verkligt självbestämmande. Det är då viktigt att berörda internationella organ uppmuntras från svensk sida till hög beredskap när det gäller miljöinsatser inom detta område. Det multilaterala biståndet har också utöver denna speciella fråga en mycket stor betydelse för världssolidariteten, liksom även många fördelar, vilket vi i centern har pekat på i vår motion. Det multilaterala biståndet ökar tilltron till FN, det går till ett breddat antal länder och det är samtidigt frikopplat från enskilda givares egna intressen. Vi har därför i årets motion bl.a. yrkat på en ökning med 70 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag, fördelad på de internationella organisationer som nämns i reservation 31. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till denna reservation.

Herr talman! 75 90 av jordens befolkning lever i akut eller nästan akut fattigdom. Det finns också andra siffror som belyser detta. 600 miljoner människor lever i vad FN kallar en kritisk fattigdom. Fram till år 2000 kommer denna siffra att öka med 200 miljoner. 60 000 barn dör av svält varje dag. Dessa siffror visar på klyftan mellan de rika och de fattiga länderna. Måste då 75 20 av jordens befolkning leva i hunger och svält? Nej! Vi måste avskaffa myterna om att maten inte räcker till, att det finns för mycket folk och att vädret är grundorsak. Vi måste också avskaffa myten om att den tekniska forskningen kommer att klara av det här problemet. Dessa faktorer spelar visserligen en viss roll, men de blir meningslösa om de inte sätts in i ett större sammanhang. Mat är makt. Människor svälter därför att hela deras rättmätiga andel av mat och resurser har fråntagits dem. Jordens resurser — och det gäller ur alla aspekter — skulle gott räcka till för alla, om de fördelades rättvist. Den samlade livsmedelsproduktionen skulle t.ex. räcka till att förse varje människa på jorden med 325 kg livsmedel per år. Etiopiens areal och livsmedelsproduktion skulle kunna räcka åt hela Afrikas försörjning, om förvaringsmöjligheter och distribution fungerade. Om bara jorden på den indiska Gangesslätten utnyttjades på ett riktigt sätt, så skulle dess åkrar kunna föda världens befolkning två gånger om. Indien skulle kunna föda en tio gånger så stor befolkning som man har i dag på det som man skulle kunna odla på Gangesslätten. Människor svälter därför att de saknar makt, inflytande och pengar för att kunna köpa eller producera mat. Det barn eller den vuxna människa som svälter gör det därför att hon inte har någon makt över jordens resurser. Den rika delen av världen, som vi tillhör, tvingar den fattiga delen att i stället för att odla mat till sig själv och sina barn odla mat åt våra — den rika världens — djur och att använda sin jord för vår lyxkonsumtion. I stället för att odla t.ex. majs, hirs och vete odlar man tobak, kakao, socker och bomull till våra cigarretter, till vårt godis och till våra jeans. Detta är ett handelssystem som har sin rötter i det koloniala arvet. Stora bolag köper upp den bästa jorden, odlar biffboskap t.ex. i Brasilien, slaktar och förpackar direkt på platsen, kyler ned under transporten, och köttet kan sedan samma dag säljas från frysdiskar. I Peru — detta utfattiga land — odlar man tagetes i stora fält, för att sedan exportera blommorna till USA. Där uppföds nämligen hönorna på för mycket fiskmjöl, vilket gör att äggulan inte blir gul utan vit. Den måste då färgas gul, och det gör man med hjälp av Perus tagetesblommor. I Peru — där hälften av barnen dör innan de är sex år! Det finns flera absurda hungeroch svältpådrivande faktorer. Världen anser sig ha råd att satsa pengar på vapen för miljarder och åter miljarder kronor. Varje år köps vapen för 2 000 miljarder kronor. Om man tog undan vad 14 dagars vapentillverkning kostade och i stället fördelade dessa pengar på den fattiga delen av världen, skulle de räcka till för att utplåna all svält. Alla skulle kunna få utbildning, alla skulle kunna få hälsovård, alla skulle kunna få bostad, och alla skulle kunna få tillgång till vatten — för 14 dagars vapenkostnad! Låt mig nämna ytterligare ett absurt faktum. Tre fjärdedelar av alla tyngre vapen exporteras just till den tredje världen. Vart fjärde u-land använder en fjärdedel av sin statskassa till sin krigsmakt. Militariseringen av tredje världen genom vapenhandeln är ett sätt att säkra det nuvarande handelssystemet. Det är också ett effektivt hinder för varje omfördelning och det allvarligaste hotet mot den nya ekonomiska världsordning som u-länderna börjar kräva med allt större rätt. George: Vad kan vi göra? ”Det vi kan göra omedelbart”, säger hon, ”är att förändra vår attityd till hunger.

Det fordras en genomgripande förändring för att garantera en annan fördelning av jordens samlade resurser. Herr talman! Jag har talat kring en vpk-motion och en reservation, nr 18. Utskottet avstyrker motionen genom att säga att riksdagen är överens om de övergripande biståndsmålen, och det kan väl vara sant. Man hänvisar till skrivningen: ”resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet”, och tillfogar: ”framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön”. Det övergripande målet skall vara att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Vad som har hänt och händer är dess värre att klyftorna mellan den rika och den fattiga världen har ökat och ökar, om inga motmedel sätts in. Hittills har det inte funnits några motmedel för att förhindra att klyftan mellan rika och fattiga länder ökar. Jag är medveten om att detta förhållande inte går att påverka genom en utskottsskrivning eller genom ensidiga svenska initiativ. Vad jag begär i motionen är att Sverige som nation i alla internationella sammanhang arbetar för en annan ekonomisk världsordning. I sådana sammanhang måste man också ta upp de diskussioner som förs i motionen, t.ex. att nedrustning får påverkan på den ekonomiska och sociala utvecklingen i fattiga länder. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Biståndsdebatten har framskridit så långt att vi har kommit ned på särskilda yrkanden och en del av de reservationer som är fogade till betänkandet. Min avsikt är att beröra de avsnitt i betänkandet som handlar om regionala insatser i södra Afrika och Centralamerika samt avsnittet om humanitärt bistånd. Anslagsposten ”Regionala insatser” syftar huvudsakligen till att stödja regionalt samarbete i södra Afrika inom ramen för samarbetsorganisationen SADCOC. Till en mindre del utnyttjas anslaget för regionala insatser i Centralamerika, till den Östafrikanska utvecklingsbanken, till Mekongkommittén och till ett regionalt program för fiske i Bengaliska viken. Sverige har under de senaste åren satsat betydande belopp under detta anslag främst för att bidra till nödvändig tillväxt och därmed ett ökat oberoende för SADCC-länderna. Men här som på många andra håll är det långt mellan idé och genomförande. Det är skälet till att den ingående reservationen uppgår till drygt 286 milj.kr. Med anledning av det samt det faktum att propositionens förslag väl stämmer överens med SIDA:s äskande ber jag att få yrka avslag på reservationerna 55 och 56 från centerpartiet resp. folkpartiet, i vilka föreslås högre belopp under detta anslag. Herr talman! Det humanitära biståndet till Latinamerika och södra Afrika fyller en viktig funktion. Tidigare i dagens biståndsdebatt har talats om behovet av att sätta demokratimålet högt. Enligt min uppfattning är det humanitära biståndet ett uttryck för när målen väl sammanfaller och då demokratimålet är mycket klart markerat. Jag har haft förmånen att direkt arbeta med det humanitära biståndet de senaste tio åren i beredningen för det ändamålet på SIDA. Jag kan intyga att de organisationer som är involverade i detta slag av svenskt bistånd fungerar mycket väl. Biståndet fyller de avsedda syftena. En viktig del i denna form av bistånd är att de människor som får vårt stöd ute i byarna, i Salvador, i frontstaterna i södra Afrika osv. själva organiserar sitt bistånd. De organiserar hjälpen ut till byarna, fördelar och förmedlar biståndet. Det är ett viktigt och praktiskt inslag i biståndsverksamheten. Betydande medel avsätts därför för humanitärt bistånd även i årets budgetproposition. Förslaget vad gäller Latinamerika överensstämmer med SIDA:s äskande i petitan för nästa budgetår. För södra Afrika går regeringen t.o.m. längre än SIDA och utökar anslaget med 20 milj.kr. Sammanlagt föreslås en höjning på dessa båda avsnitt med 85 milj.kr., dvs. en höjning med mer än 20 20 jämfört med anslaget detta budgetår. Herr talman! För första gången passerar anslagsposterna för humanitärt bistånd halvmiljardstrecket. Det finns ingen anledning för oss att sträcka på oss särskilt för det, men vi kan konstatera att det är en framgång för svensk biståndsverksamhet när vi på detta direkta sätt kan förmedla bistånd till behövande människor, bistånd som de verkligen får nytta av. De bidrar själva till utveckling tack vare denna biståndsform. Enligt utskottets mening är den höjning som regeringen föreslagit väl avvägd, inte minst med tanke på de betydande svårigheter som föreligger att nå fram med bistånd särskilt i och runt Sydafrika. Det har från flera håll anmälts att vi borde satsa mer av det humanitära biståndet inne i Sydafrika. I utskottet och i Sveriges riksdag råder det inte delade meningar om detta, men hänsyn måste tas till en brutal verklighet i södra Afrika. Det går inte särskilt många kanaler in i landet, och de som finns är bräckliga. Apartheidregimen beslutar just denna vår om betydande inskränkningar i möjligheterna att föra in bistånd i Sydafrika. Även om vi alla sympatiserar med folkpartireservationen 57, med förslag om en höjning av anslaget med 40 milj.kr., finner utskottet inte skäl att nu biträda förslaget utan anser att de av regeringen föreslagna 20 miljonerna i höjning för södra Afrika är tillräckliga. Herr talman! I några moderatreservationer vill man förändra och förstärka betydelsen av en demokratisk samhällsutveckling när det gäller det humanitära biståndet. Jag har redan pekat på att det humanitära stödet är starkt inriktat på att främja just en demokratisk samhällsutveckling. Ett annat viktigt inslag i det humanitära biståndet är stödet till verksamhet som syftar till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Härigenom konkretiseras den svenska hållningen mycket klart på denna punkt, enligt utskottsmajoritetens mening. De båda m-reservationerna nr 58 om inriktningen av biståndet till södra Afrika och nr 60 om Centralamerika bör därför avslås av riksdagen. Herr talman! Det humanitära biståndet till Latinamerika utgörs till stor del av stöd till insatser för att hävda mänskliga rättigheter och bistå politiskt förföljda människor. Stödet utgår huvudsakligen som bidrag till enskilda svenska och internationella organisationer. Denna biståndsform fungerar bra. Utskottsmajoriteten finner för sin del att regeringsförslaget är väl avvägt, och därför anser vi att reservation nr 59 från folkpartiet bör avslås. Herr talman! I folkpartireservation nr 61 krävs inrättande av en ny anslagspost, för humanitärt bistånd till Mellanöstern och Asien. Utskottet delar helt folkpartiets uppfattning om behovet av humanitärt stöd till människor som drabbas av förföljelse, även på asiatisk mark, men anser inte att någon särskild anslagspost bör inrättas för detta. I dag går humanitärt bistånd till Asien och även till Västbanken och Gaza via särskilda program. Katastrofposten används samt biståndet genom enskilda organisationer. Därför ber jag att få yrka avslag på reservation nr 61. Vpk kräver i reservation nr 68 att Sverige skall ge politiskt och ekonomiskt stöd till befrielserörelsen Fretilin på Östtimor i likhet med det stöd som ges till bl.a. befrielserörelsen ANC i Sydafrika. Utskottsmajoriteten anser liksom tidigare år att här råder en viktig skillnad. FN har i en resolution uttalat sig för ett ekonomiskt och politiskt stöd till ANC, men det har man inte gjort när det gäller Fretilin. Däremot ger Sverige och andra länder humanitärt stöd på Östtimor via Röda korset och andra internationella hjälporganisationer. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 68. Till sist skall jag ta upp reservation nr 71, som är gemensam för folkpartiet, centern och vpk, i vilken hemställs om humanitärt bistånd direkt till befrielserörelsen Polisario i Västra Sahara. Frågan om svenskt bistånd direkt till Polisario har utskottet och riksdagen behandlat tidigare. Sverige ger sedan länge bidrag till humanitära insatser i flyktinglägren via Röda korset och Rädda barnen. Eftersom dessa kanaler fungerar väl anser utskottet att det inte finns några skäl att ändra detta. När det gäller kravet i reservationen på mer pengar till stöd för humanitära insatser kan konstateras att riksdagen vid behandlingen av biståndsbudgeten i fjol diskuterade detta. Vid samtal som jag och flera andra då hade med människor som arbetar direkt med det humanitära biståndet till flyktingarna i Västra Sahara framkom att det anslag som begärdes icke uppgick till mer än 11 milj.kr. Under detta år har SIDA, UD, Röda korset och Rädda barnen tillsammans diskuterat möjligheterna att vidga det humanitära biståndet till Polisario och flyktingarna. Det finns en beredskap i regeringen, om det kommer fram projekt som är värda att stödja, så att medel kan anslås. När det gäller viljan att satsa pengar finns det alltså i verkligheten ingen skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Jag ber därför att få yrka avslag på reservation nr 71 och bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Dagens debatt har också handlat om i vad mån biståndspolitiken skulle förändras med en borgerlig regering. Rune Ångström, som inte längre är i kammaren, försäkrade — liksom andra har gjort — att det bara skulle bli bättre. Tillåt mig då att i slutet av mitt anförande erinra om de betydande problem på detta område som kom fram under de borgerliga regeringsåren.

Herr talman! Som en kommentar till reservation 68 sade Axel Andersson att Sverige inte kan ge ekonomiskt bistånd till Fretilin därför att FN inte har uttalat sitt stöd för det. Det var en ganska dålig avslagsmotivering. Det finns anledning för Sverige att stödja Fretilin med ett bistånd. Jag skulle vilja fråga Axel Andersson: Vad skall vi göra i det större perspektivet med de ökande klyftorna mellan den rika och den fattiga delen av världen? Vad skall vi göra med den globala miljöförstöringen? Världens befolkning ökar med 200 000 nya invånare per dygn. Under samma tid skövlas 36 000 hektar regnskog, förstörs 27 000 hektar matjord och förvandlas 14 000 hektar till ren öken. Havsfisket minskar. Städerna växer okontrollerbart, och urbaniseringen ökar. Luftföroreningar och bilavgaser dödar skog, och allt större gödselgivor i jordbruket kväver sjöar och vattendrag. Miljön, ekologin, går med ett stort underskott och kommer att gå under. Tropikskogen minskar med 2 6 om året. Stäppen slits ner till öken. Hela Nordafrika och Mellanöstern har drabbats av en gigantisk ökenutbredning, som ännu inte har hejdats. Överfångster av fisk har inneburit att världsfisket har minskat med 15 96 sedan 15 år tillbaka. Förstöringen av den odlade jorden ökar. I dag räknar man med att den näringsrika toppjorden minskar med 7 I för varje årtionde. Allt detta, plus det jag tog upp i mitt anförande för en stund sedan, bidrar till att ytterligare försämra tredje världens levnadsförhållanden. Jag skulle vilja att Axel Andersson utvidgade sitt resonemang något och svarade på frågan hur klyftorna mellan den rika och den fattiga världen skall kunna minskas.
Herr talman! Axel Andersson uttrycker ideligen sympati för våra förslag, men sedan avstyrker han dem. Det är litet synd. Pet är tråkigt att höra att Axel Andersson, trots att han har sympati för vårt förslag om 40 miljoner till södra Afrika, tycker att det är viktigare att använda 65 miljoner för att subventionera ett inköp av spannmål till svenska regleringspriser i stället för till världsmarknadspriser. Det gör att man naturligtvis inte heller har råd att anslå de 20 miljoner som folkpartiet har föreslagit till humanitärt bistånd i Asien. Jag tycker att det är beklagligt att socialdemokraterna inte förmår frigöra sig från en dålig biståndsform. Då skulle de nämligen kunna följa sina böjelser och stödja folkpartiets förslag på dessa punkter. Jag tycker också att det är ett märkligt argument att det inte är intressant för biståndsprojektens del om det finns en anslagspost för humanitärt bistånd eller inte. Det är naturligtvis intressant om man inrättar en ny anslagspost och tillika skänker den 20 milj.kr. Jag noterar med tillfredsställelse Axel Anderssons generositet gentemot Polisario. Den är värd att understryka. Jag hoppas att det arbete som uppenbarligen pågår kommer att leda fram till bättre och starkare initiativ från Sveriges sida när det gäller att stödja Polisarios flyktingläger. Vad gäller biståndet och de borgerliga åren kan jag inte erinra mig några särskilda problem som vi hade. Tillåt mig påminna om att biståndet snarare började urholkas vid regeringsskiftet 1982. Innan dess hade vi förbättrat biståndet. Sedan kom försämringarna slag i slag. Nej, ett bättre argument får Axel Andersson finna mot oss.

Herr talman! Jag kanske inte är lika nöjd som Maria Leissner över Axel Anderssons ställningstagande i fråga om biståndet till Polisario. Axel Andersson sade visserligen, som det också står i utskottsbetänkandet, att det finns en beredskap. Jag tror att Axel Andersson, lika väl som många av oss andra, vet att det finns ett behov av medel i flyktinglägren. Jag har flera gånger besökt flyktinglägren. Det försök till uppodling av öknen som har påbörjats innebär stora svårigheter och visar helt uppenbart att det behövs ett ökat stöd. Jag förstår inte riktigt Axel Anderssons oro för biståndspolitiken under en ny regering. Det är som sagt när regeringen har varit socialdemokratisk som det har varit betydande problem. Det var då vi hade stora demonstrationer. Det var då människor tände sina facklor härutanför och fastade för att försöka se till att riksdagen slöt upp kring enprocentsmålet. Jag tror inte att Axel Andersson behöver bekymra sig så mycket för en ny regerings biståndspolitik.
Herr talman! Jag vänder mig först till Inga Lantz, som efterlyste en mer övergripande politisk-ideologisk inriktning av vårt bistånd. Låt mig bara i all blygsamhet hävda att svensk biståndsverksamhet går ut på att bidra till att förändra förutsättningarna för de fattiga folken i världen. Vi gör oss naturligtvis inga illusioner om att nå det målet snabbt, och ensamma klarar vi det inte. Därför är en stor del av svensk biståndspolitik inriktad på att få andra med oss, inte minst inom FN-systemet. Det föreligger inga förutsättningar för de krav som Inga Lantz och vpk har på att utskottet skall ställa sig välvilligt till ett direkt bistånd till Fretilin. Fretilin på Östtimor har inte en sådan organisation att man kan tillgodogöra sig ett sådant bistånd. Fretilin fungerar mest i omvärlden och i Europa. Däremot anser vi i utskottet att stödet via Röda korset och andra internationella hjälporganisationer är den väg som i dag bäst gagnar de människor som lever under krigets och förtryckets fasor på Östtimor. Ja, Maria Leissner, vi har alla våra böjelser. Det skall jag inte alls förneka. Jag förstår att Maria Leissner är upprörd över att vi har avstyrkt förslaget om en höjning på 40 milj.kr. Men skälet är precis det jag gav. Det finns ingen anledning för utskottet att gå med på detta i de fall där vi kan konstatera att ett ökat anslag inte skulle förändra den direkta bidragssituationen. Det må förlåtas utskottet att vi har stannat vid propositionens förslag. Det är inte första gången vi diskuterar Polisario. Vi är överens om det humanitära stödet till flyktinglägren. Vi är också, tror jag, överens om att de organisationer som arbetar i de flyktinglägren gör ett bra jobb. Det vi har krävt av de här organisationerna är att de skärper sina program och sina projekt, så att vi kan stötta dem. Enligt mångas mening har inte det skett till fullo den senaste tiden. Men jag tror att när detta bearbetas ordentligt och vi samarbetar, kommer vi att få ta ställning till frågan om mer pengar till Polisario. Då är jag, liksom mina partikamrater i utskottet, beredd att ställa upp. Vi hade vissa farhågor för biståndspolitiken under en borgerlig regering. Jag har fortfarande uppfattningen att det kommer att dyka upp betydande svårigheter för en regering bestående av tre partier med olika syn på de grundläggande biståndsfrågorna: moderaterna å ena sidan och mittenpartierna å den andra. Från socialdemokratiskt håll skall vi naturligtvis vara med, oavsett vad som händer efter den 18 september, och försöka bidra till en kontinuitet.
Herr talman! Jag skall försöka hålla mig inom repliktidens ramar. Sverige är ett litet land och vårt internationella inflytande är begränsat. Därför måste alla de resurser som vi faktiskt förfogar över användas för att vi skall kunna förändra utvecklingen i tredje världen. Det krävs, som vpk ser det, en ny u-landspolitik, om orättvisorna i det internationella ekonomiska systemet inte skall leda till än värre katastrofer än de redan inträffade i tredje världen. Vi kan inte acceptera att kapital strömmar från fattiga u-länder. Varje år förlorar de 600 miljarder kronor på sänkta råvarupriser och 90 miljarder i vinster, som de utländska företagen tar hem. 44 96 av dagens exportintäkter måste användas till räntor och amorteringar på lån. Det här är en utveckling som måste förändras om det skall bli någon bättring för u-länderna. Vi kan heller inte acceptera att 3—6 transnationella bolag kontrollerar 80-90 26 av handeln med u-ländernas exportvaror, kaffe, te, bomull, jute, tobak, järnmalm osv. Vi kan inte acceptera att öknarna ökar med 6 milj. ha årligen, att regnskogarna försvinner och med dem många djuroch växtarter, att tiotusen människor i tredje världen dör av växtgifter varje år och att svälten ökar. För detta krävs en helt annan internationell politik. Det krävs att Sverige i alla internationella sammanhang arbetar för en helt annan ekonomisk fördelningspolitik för att minska klyftorna mellan den rika och den fattiga delen av världen.
Herr talman! Axel Andersson påstår att behoven i södra Afrika är fullständigt mättade när det gäller bistånd. Det tycker jag är en mild överdrift. Jag såg med egna ögon när jag var där för några veckor sedan att så inte var fallet. Tvärtom är man oerhört angelägen om att få ett ökat stöd från västvärlden. Nej, vad det snarare handlar om är naturligtvis att pengarna inte räcker. Då återkommer jag till den fråga som Axel Andersson har undvikit. Om vi från folkpartiet accepterar att vi inte får igenom vårt förslag om en ökning av anslaget med 100 milj.kr., så borde man ändå kunna åstadkomma en bättre kvalitet. Hur kommer det sig, Axel Andersson, att socialdemokraterna fortfarande försvarar de 65 spannmålsmiljonerna — även om ni gör det med skammens rodnad på era kinder? Skulle man inte kunna tänka sig att i stället lägga över miljonerna på apartheids offer i södra Afrika?
Herr talman! Först till Inga Lantz: Här är vi helt överens. Det är alldeles klart att i det längre perspektivet måste en annan ekonomisk ordning till i världen. Vad Sverige kan göra, och som vi envetet arbetar med trots vår litenhet, är att försöka få de rika länderna att tänka om. Det tror jag ligger inte minst i i-världens intresse i ett längre perspektiv. Om detta råder inga delade meningar. Att inte framgångarna kommer slag i slag är bara att beklaga, men det får inte hindra oss från att envist fortsätta våra ansträngningar. Så till Maria Leissner: Jag har aldrig sagt att behoven är mättade i södra Afrika. Vad jag har sagt är att möjligheterna att få igenom humanitärt bistånd inte minst in i Sydafrika begränsas dag för dag. Svårigheterna med att få fram hjälp ökar i frontstaterna genom Sydafrikas medvetna destruktiva politik och krigshandlingar. Det är vad som begränsar våra möjligheter. Jag har aldrig sagt att vi har satsat tillräckligt med pengar i södra Afrika. Det måste till mycket mer, inte bara från svenskt håll.

Herr talman! Det finns två glädjande drag i utvecklingen i dag i den tredje världen. Det första gäller den ökade insikten om att demokratin är en nödvändig förutsättning för utveckling. Det andra gäller marknadsekonomins segertåg. Utvecklingen mot ökad demokrati är särskilt påfallande i Latinamerika. Förutom utvecklingen i Centralamerika finns det anledning att konstatera att det endast i Paraguay, Cuba, Chile och Panama fortfarande råder diktaturer, även om man kan konstatera att länder som Mexico fortfarande har lång väg att gå. På Filippinerna och i Sydkorea har demokratin fått fotfäste. På Taiwan har också betydande steg tagits i rätt riktning. Det finns anledning att välkomna dessa steg. Och det är viktigt att notera, att det är frånvaron av socialistiska utvecklingsambitioner som gjort utvecklingen mot demokrati och välfärd möjlig i dessa länder. Det är också viktigt att notera att den positiva utvecklingsvägen i många av den tredje världens länder i stort sett går de svenska programländerna förbi. När Sverige valt att ge socialistiska regimer sitt stöd har vi samtidigt gett vårt stöd till totalitära maktanspråk, som fött doktrinära idéer, ekonomisk stagnation och våld. Herr talman! Det är mot den bakgrunden som vi moderater för fram kraven på en strategi för demokratisk utveckling, en oberoende kommission för granskning av de mänskliga frioch rättigheterna och årliga rapporter om de mänskliga frioch rättigheternas situation i de svenska samarbetsländerna. Det är mot den bakgrunden i allra högsta grad betänkligt när man hör statsrådet för biståndsfrågor kalla kraven på respekt för mänskliga frioch rättigheter och kraven på att svenskt bistånd skall stödja värnet av mänskliga frioch rättigheter för gnäll. Det är möjligt att de personer som statsrådet normalt träffar i dessa länder, på banketter, kanske på massmöten, inte upplever Lena Hjelm-Wallén som särskilt gnällig, och det är möjligt att det i den socialdemokratiska biståndspolitiken anses vara en fjäder i hatten att inte anses vara gnällig vare sig i Havanna eller i Hanoi. Men för de människor som Lena Hjelm-Wallén normalt inte träffar i dessa länder är det inte gnäll att kräva ett bistånd som stärker skyddet för mänskliga frioch rättigheter, ett bistånd som stärker en process som på lång sikt också kan ge välfärd. De upplever det som någonting helt annat att stå upp för enskilda människors rätt. Herr talman! I Centralamerika har president Arias fredsplan rönt en större framgång än vad även optimistiska betraktare trodde var möjligt för bara något halvår sedan. Fredsplanens fundament är att den kräver av de olika länderna att man skall tillämpa det fria samhällets demokratibegrepp utan några undantag. Det resonemang som ibland förs fram förtäckt eller öppet att man av u-länder inte kan kräva respekt för de demokratiska frioch rättigheterna lyser helt med sin frånvaro i Arias fredsplan. Därför är det också viktigt att vi från svensk sida inte bidrar till att underminera fredsarbetet genom att ge ett villkorslöst stöd till dem som bryter mot kraven på demokratisk utveckling. President Arias har uppmanat de europeiska biståndsgivarna till länderna i regionen att koppla biståndet till uppfyllandet av fredsplanen. Det är ett exempel på att bistånd verkligen kan användas för att främja freden och demokratin och därmed också utvecklingen. Herr talman! När utskottsmajoriteten avvisar förslaget om kopplingen mellan fredsplanen och biståndet gör den sig skyldig till en felbedömning. När demokraterna i Centralamerika vädjar om stöd för den demokratiska utvecklingen, väljer i stället svenska socialdemokrater att stödja en regim som söker vinna total kontroll över sitt land. Herr talman! Socialdemokraternas och regeringens ovilja att på denna punkt tillmötesgå president Arias krav är märklig. Det kan enbart tolkas som om solidariteten med sandinisterna är viktigare än solidariteten med demokratin och med Arias fredsplaner. Arias vädjan om en koppling mellan bistånd och fredsplanen har framförts till samtliga länder i Västeuropa. Det vore pinsamt om Sverige skulle bli ensamt eller ett bland de få länder som skulle avvisa en sådan begäran. Utvecklingen i Centralamerika måste följa schemat fred, demokrati och ekonomisk utveckling. Freden har nu sin chans, demokratin likaså. Upphör förtrycket och terrorn kan de enskilda medborgarna återfå sina rättigheter. Men det avgörande på sikt är också att det blir en ordentlig och stabil ekonomisk utveckling. Freden kan inte bestå om inte fattiga människor får mat i magen. Vad som krävs är omfattande avregleringar och privatiseringar så att tillväxten får sin chans. De närmast feodala eller socialistiska ekonomierna med omfattande statsstyrning har hämmat utvecklingen. Endast små grupper av stora jordägare, ett tunt lager med företagare eller den sandinistiska eliten har haft drägliga levnadsvillkor. Men en förutsättning för att länderna i Centralamerika skall lyckas i sin ekonomiska omvandling är att de har möjlighet att exportera till de utvecklade länderna. Oroande är då framför allt de protektionistiska tendenser som man kan se i det amerikanska presidentvalet. Det är tendenser som företräds framför allt av Jesse Jackson. För oss européer måste det vara angeläget att öppna våra gränser. Frihandeln är för Centralamerika väsentligt viktigare än bistånd. Visserligen kan bistånd på kort sikt ge en del fördelar när det gäller att få i gång en process mot demokrati, mångfald och marknadsandelar, men den långsiktiga utvecklingen måste vara helt beroende av möjligheterna till en fri handel. Herr talman! När det gäller utvecklingen i Sydafrika är situationen dyster. Förtrycket ökar. De hoppingivande tendenser som tidigare kunde skönjas har förbytts i sin motsats. Sydafrikas destabiliseringspolitik har lett till att Mogambique befinner sig i katastrof. Destabiliseringspolitiken bedrivs också på många andra håll. Så t.ex. förföljs och mördas oppositionella sydafrikaner även långt utanför södra Afrika. En utomstående kan konstatera att den sydafrikanska statens grepp över näringslivet har hårdnat. Utländska investerares bortdragande har inneburit att företagsägandet stärkt delar av den vita minoriteten samtidigt som arbetslivet förskjutits i riktning mot mer utpräglad apartheid. De mycket begränsade friheter som tidigare tillkom framför allt den vita minoriteten har också kringskurits. Pressfrihet liksom yttrandeoch tryckfrihet är nu i praktiken helt borta. Kontakterna från utlandet med organisationer som kämpar för ett demokratiskt Sydafrika har kraftigt försvårats. Detta är några av de resultat av isoleringspolitiken som vi måste ta i beaktande när vi granskar vår egen Sydafrikapolitik. Isoleringen har på kort sikt stärkt den vita ekonomin, men på lång sikt leder den till att Sydafrika blir ett fattigare land. Om detta i sin tur leder till ökat motstånd, och ökad styrka för motståndet, mot apartheid eller tvärtom till en ökad vit uppslutning kring apartheid kan man tvista om. Men hittills tyder alla tecken på att utvecklingen har gått i den senare riktningen. Herr talman! I Angola pågår ett omfattande och grymt inbördeskrig. Vi har kunnat se hur människor dagligen och stundligen lemlästas och dödas. MPLA-regimen tillkom inte efter fria val utan genom ett ensidigt maktövertagande. Betydande grupper inom Angola har en annan uppfattning om framtiden än vad regeringspartierna har. MPLA:s förakt och nonchalans för denna grupps rättigheter och dess rätt att medverka till sitt lands framtid är grunden till det våld som i dag sliter sönder landet. En förutsättning för en nationell försoning är att de utländska trupperna och militära rådgivarna försvinner. I dag beräknas det att det finns 40 000 kubanska trupper i Angola. Därtill kommer rådgivare från Sovjetunionen och övriga östblocksländer. Även Sydafrika har betydande styrkor inne i Angola. Sydafrikanskt flyg opererar över stora delar av landet. Det är viktigt att Sverige i dialogen med Angolas regering gör vår inställning klar. Vi får inte hamna i den situationen att vi står bakom ena parten i ett grymt inbördeskrig. Vi måste stå bakom demokratin och vara beredda att medverka till åtgärder som kan ge en chans till nationell försoning, byggd på demokratins principer. Herr talman! Över hela den tredje världen sker en påtaglig nyorientering av den ekonomiska politiken. Det enskilda ägandet betonas. Det sker en betydande avreglering och privatisering. Orsakerna till detta är de negativa erfarenheterna av kommunism, socialism och feodalism. I det kommunistiska Kina har man genomfört världshistoriens största privatisering när 160 miljoner kinesiska bönder fått sin egen jord. Nu har de dessutom rätt att fritt köpa och sälja den. Privatiseringen betyder mycket för att effektivisera ekonomin. Erfarenheterna av statsägande och statsstyrning är ofta förödande. Det leder nästan undantagslöst till korruption och ineffektivitet. Även i Latinamerika sker en omfattande avreglering och privatisering. Förutom att de stärker effektiviteten ses privatiseringarna där också som ett sätt att stärka demokratin. De civila regeringarna har nämligen efterträtt juntor av olika slag som har haft en stark fixering vid staten och statsstyrning. Inte sällan har juntorna använt staten som ett sätt att garantera sin egen position vid makten. Detta är en glädjande utveckling. Den afrikanska socialismen har varit en tragedi. Den har länge dominerat utvecklingen i Afrika och medfört våldsamma umbäranden för Afrikas befolkning. Den socialistiskt inspirerade utvecklingsfilosofin har lett till att landsbygden utarmats och städernas elit gynnats. Det är tyvärr, herr talman, kännetecknande för socialdemokratisk biståndspolitik att Sverige stött några av de mest dogmatiska regimerna. Herr talman! Den tillbakagång för socialismen som vi i dag ser i den industrialiserade världen är än starkare bland u-länderna. Det tycker jag att det finns anledning även för svenska socialdemokrater att notera i en biståndspolitisk debatt. Det borde leda till att vi i framtiden söker ge det svenska biståndet en ny inriktning. I stället för att ge vårt politiska och ekonomiska stöd till utopistiska regimer som med våldet som medel ser diktaturen som den självklara samhällsformen måste vi ge vårt stöd till de politiska och ekonomiska krafter som diktaturen förtrycker. I stället för att bidra till regimernas socialistiska planhushållningsideologier måste vi stödja utvecklingen mot mångfald, enskilt jordbruk, företagande, enskilt ägande och fri opinionsbildning. I stället för att medverka och delta i regimernas massmöten och därigenom legitimera förtrycket måste vi hävda människornas rättigheter och de krav en fredlig och demokratisk utveckling ställer. Det kan vara så att vi får ta risken att framstå som gnälliga. Demokrati och mänskliga frioch rättigheter är faktiskt värda precis det arbete och precis den debatt som Lena Hjelm-Wallén har haft den dåliga smaken att här i riksdagens kammare kalla gnäll. Det finns anledning, herr talman, att se på utvecklingen i tredje världen med optimism. Betoningen av demokratin och betoningen av marknadsekonomin utgör två kraftfulla tendenser, som kan ge hopp om att fattiga människor skall få en bättre materiell standard och drägligare levnadsvillkor. Det är viktigt att vi i Sverige i vår biståndspolitik inte bara erkänner detta utan också går i täten för att ge denna utveckling stöd. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till de reservationer som upptar moderata namn.

Herr talman! Jag hade tänkt diskutera kvinnobistånd, och skall väl också göra det så småningom. Men innan dess skulle jag vilja kommentera något som i och för sig har berörts av många i debatten, nämligen diskussionen om anslagsposten för miljö, markvård och energi, i förhållande till anslagsposten Särskilda program. Som så många redan påpekat är det ett nytt biståndspolitiskt mål som vi har att ta hänsyn till i den här debatten och i den här budgeten. Självfallet måste det faktum att vi nu har plockat in miljön som ett nytt mål sätta sina spår i biståndets utformning. Det måste också sätta sina spår i anslagsfördelningen. Regeringen har låtit det avspegla sig — och det stöds av utskottsmajoriteten —- i det faktum att man praktiskt taget fördubblat anslagsposten Särskilda program. Men precis som när det gäller alla de andra övergripande biståndsmålen måste huvudprincipen här vara att miljömålet skall genomsyra hela biståndstänkandet. De borgerliga partierna har i den här debatten hårt drivit kravet på att en särskild rubrik skall finnas i budgeten som skall heta Miljö, markvård och energi. Det finns också en reservation med det kravet. Men sedan spricker enigheten om hur viktig den här anslagsposten är i kronor räknat. Är det 100 miljoner som moderaterna säger, är det 150 miljoner som folkpartiet säger eller är det 200 miljoner som centerpartiet säger? Bara på den här beslutspunkten i utskottets betänkande har alltså de tre borgerliga partierna lyckats med konststycket att skriva fyra reservationer. Det kanske inte är så konstigt att vi får 94 reservationer i ett ärende där det faktiskt förutsätts råda stor politisk enighet. Utskottsmajoritetens förslag och också regeringens är således inte att ge mindre pengar till det här ändamålet. Åtminstone centern och moderaterna gör ju så att de lyfter ut pengar ur anslaget till Särskilda program och gör ett speciellt anslag för miljö och markvård. Jag tycker uppriktigt sagt att upphetsningen över de olika uppfattningarna om rubriksättningen på anslagen är litet patetisk. Ni kan väl trots allt inte mena att hela det nya miljömålet i biståndet skulle kunna mötas med 100 eller 150 eller 200 milj.kr., i en biståndsbudget som omfattar 10 miljarder kronor! Moderatreservationens krav på 100 miljoner innebär en hundradedel av vad vi anslår till u-landsbistånd. Det kan väl inte vara avgörande för jordens framtid, som Anita Bråkenhielm kallade det med darr på stämman. I själva verket kan det på sin höjd räcka för att pröva och utveckla nya metoder i det stora arbete som det måste innebära att ge sig i kast med miljö, markvård och energi i u-världen. Vi vet ju vad det arbetet kostar bara i vårt eget lilla land. Jag tycker att man på något vis gör miljömålet en otjänst om man knyter det så hårt till en rubrik i biståndsbudgeten. Det är ju med miljömålet, precis som med alla de andra biståndsmålen, att hela biståndet och framför allt vårt landprogrammerade samarbete — med de numera fem målen — måste förverkligas. Miljömålet har också i stora stycken redan förverkligats. Markvård och energifrågor har inte negligerats förut. Markvårdsprogrammet i Kenya har t.ex. ofta lyfts fram som en av det svenska biståndets stora ”success stories”. Kraftverket i Kotmale, som har nämnts här tidigare, är visserligen omdiskuterat men i alla fall ett exempel på bistånd till energiproduktion. Det som oppositionen nu skulle kunna åstadkomma med sitt speciella miljöanslag är just det som vi andra avser att åstadkomma genom den försöksverksamhet och metodutveckling som ingår i särskilda program. Jag vill också litet grand beröra bostadsfrågan i biståndet som har varit uppe i debatten tidigare. Jag gör det inte minst därför att vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet har ägnat stort intresse åt den frågan, som är förknippad med FN:s bostadsår. Det har vi gjort i dialog med våra systrar i u-länderna, för boendet är ju där som här i högsta grad en kvinnofråga. Jag vill då instämma i det som Oswald Söderqvist sade tidigare i debatten, att hur besjälade vi än är av att göra någonting åt u-ländernas bostadsfråga, skall vi ha klart för oss att vi aldrig kan bygga bort slummen kring storstäderna med svenskt bistånd. Det är faktiskt både okunnigt och ohederligt att påstå någonting sådant. Vi får alltså inte förespegla människor som upprörs av bilderna från slummen att ett svenskt bistånd skulle kunna i ett slag ersätta det boendet med någonting annat, om vi bara ansträngde oss litet grand här i riksdagen. Så enkelt är det inte. Vi kan bistå med byggmaterialproduktion. Vi kan bistå, som biståndsministern också sade, med bildandet av bostadskooperativ. Vi kanske kan bistå med lantmäterikunskaper eller med insatser på det området till länder där man vill ha hjälp med att klara ut vissa markägarförhållanden. Vi kan bistå med krediter, osv. Men vi måste alltså sätta instrumenten i händerna på människorna själva i u-länderna för att de skall kunna lösa sina bostadsfrågor. När vi då talar om insatser på bostadsområdet, finns det anledning att påpeka att även om slummen kring storstadsområdena är det mest spektakulära problemet, får vi inte glömma bort att det ute på landsbygden i u-länderna finns stora grupper av egendomslösa och bostadslösa människor som också behöver hjälp med att få tak över huvudet och en dräglig bostad. Där kan vi hjälpa till genom de satsningar som vi gör på landsbygdsutveckling. Herr talman! Det jag egentligen hade tänkt att ägna mitt inlägg åt var frågan om kvinnorna i biståndet. Det finns som vanligt flera motioner i det ämnet, och utskottet har återigen ägnat det ett stort avsnitt i betänkandet. Det är i och för sig inte ovanligt i de senaste årens biståndsbetänkanden, och det är sannolikt också viktigt att vi år efter år gör den markeringen. Ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre. Men jag tycker nog ändå att det kan vara tillåtet och t.o.m. bra att från riksdagens talarstol någon gång få redovisa en glädjande utveckling i en oftast för övrigt mörk bild av vad som händer i den tredje världen, ofta också en mörk bild av vad vårt bistånd kan åstadkomma. Jag utgår ifrån att man inte i den här kammaren numera behöver tala om varför kvinnorna är en så viktig målgrupp i biståndet. Men med anknytning till det ämne som Gunnar Hökmark hade i det förra anförandet kan det falla sig väl att påpeka att bl.a. kan kvinnobiståndet ses som en strategi för en demokratisk utveckling, som han ju efterlyste. Här finns också parallellen till vad jag sade om miljömålet. Man kan inte bedöma vare sig miljöinsatserna eller kvinnoinsatserna med utgångspunkt i en liten anslagspost under rubriken Särskilda program eller någon egen rubrik om kvinnor eller miljö. Det är genom landramarna, genom det humanitära biståndet, genom katastrofbistånd, genom de enskilda organisationernas insatser och i det multilaterala biståndet som vi måste nå kvinnorna. Jag kan faktiskt inte annat än häpna inför det förenklande påstående som jag läser i centerkvinnornas reservation nr 15. Då är bilden betydligt mer nyanserad och också genomarbetad i folkpartireservationen som handlar om kvinnobiståndet, även om jag vill påstå att man där i stället slår in öppna dörrar. Jag kan inte se någonting i folkpartiets reservation som inte redan tillgodoses, endera i det nuvarande biståndet eller i det som utskottsmajoriteten säger i betänkandet. Men det må vara hur det vill med det. Det finns säkert något skäl för de här reservationerna, som jag tycker är ganska konstlade markeringar.

Från dem som arbetar med biståndsfrågor ute på fältet och från dem som för dialogen med företrädare för de regeringar i u-länderna som vi samarbetar med finns det nu talrika och samstämmiga vittnesmål om att insikten om kvinnornas betydelse för utvecklingen växer i u-länderna själva. Det är ju så att säga förutsättning nummer 1. En annan viktig förutsättning är att de multilaterala biståndsorganen förstår betydelsen av detta, inte minst därför att de ofta är eller borde vara samordnare av biståndet i länder och regioner. UNICEF har insett detta sedan länge och riktar mycket av sitt stöd till barnen också till kvinnorna. Men jag noterade även att den nye chefen för UNDP — som vi också ger stora anslag från svenskt bistånd — speciellt lyfte fram kvinnornas betydelse vid sitt första Sverigebesök. I utredningen om det svenska katastrofbiståndet i framtiden kan vi i avsnitt efter avsnitt läsa hur avgörande kvinnorna är som målgrupp för att katastrofinsatserna skall bli framgångsrika även i förebyggande syfte. Inom anslagsposten Enskilda organisationer ges det stora möjligheter för de svenska kvinnoorganisationerna att bygga upp ett samarbete med kvinnorna i u-länderna. Därtill kan också SIDA ge ett direkt stöd till kvinnoorganisationerna i samarbetsländerna. Jag hörde i går en uppgift om att det stödet expanderar mycket snabbt just nu, och det tyder i sin tur på det glädjande faktum att kvinnorna börjar organisera sig ute i u-länderna. Men hur är det då med vårt landprogrammerade bistånd, dvs. den tunga delen av det bilaterala utvecklingssamarbetet? Jag har nu i snart tio år följt den här frågan här i kammaren och i utrikesutskottet, och jag skulle så gärna vilja förmedla litet av allt det spännande som hänt i många länder på massor av olika sätt, fast då hamnar jag i tidsnöd, och det brukar inte vara populärt. Men jag hamnar också i ett annat dilemma, nämligen det som beskrivs i utskottsbetänkandet: det är så svårt att i den här mångfasetterade verksamheten ge en samlad bild och så att säga plocka ut det som är specifikt kvinnobistånd. Bara ett litet exempel på vad jag menar: Jag träffade i går en SIDA-tjänsteman som nyligen hade kommit hem från ett besök vid många olika projekt i Afrika. Han sade: ”Jag såg förra veckan det bästa kvinnoprojekt jag någonsin har sett.” Jag tyckte att det lät väldigt spännande, så jag frågade vad det var. Jo, det var ett markvårdsprojekt med terrassering för grönsaksodling som en grupp kvinnor ägnade sig åt. Vem tänker egentligen på kvinnoprojekt när man hör ordet markvård, om man inte vet att just kvinnorna är beroende av att det finns jord för livsmedelsproduktionen, som i så hög grad är basen för kvinnornas ekonomi och inflytande i Afrika? Men det är inte bara ett kvinnoprojekt, utan i och med att det handlar om markvård är det också ett miljöprojekt. Jag skulle kunna ta massor av exempel på detta, men jag skall nöja mig med ett till: utbildningen av 20 kvinnliga vatteningenjörer i Etiopien. Det finns med under rubriken Ett kvinnoprojekt i Särskilda program, men det skulle lika gärna kunna vara ett vattenprogramsprojekt eller ett utbildningsprojekt eller kanske rent av ett projekt i kampen mot ökenutbredningen. Det här tycker jag säger allt om hur svårt det är att plocka ut vad som går till det ena eller det andra ändamålet. Det kanske kan vara förklaringen till att t.ex. Anita Bråkenhielm inte får svar när hon efterlyser en siffra för den samlade insatsen på miljövårdsområdet, och det är också anledningen till att utrikesutskottet har avstyrkt en motion som kräver en samlad redovisning av kvinnoinsatserna i biståndet. Vad jag grundar optimismen på när det gäller kvinnobistånd är alltså inte några tjusiga siffror, utan det är alla de konkreta exempel som jag har sett men också det faktum att det finns klara strategier för att gå vidare. För det första börjar nu ett gammalt krav förverkligas, nämligen det att vi skall ha särskilda kvinnohandläggare på biståndskontoren. Jag skall erkänna att jag har varit tveksam till den strategin tidigare, eftersom jag har tyckt att det borde vara alla biståndsarbetares och alla biståndskontorsanställdas ansvar att se till, att kvinnorna integreras i allt bistånd. Men jag har förstått, inte minst sedan Kvinnorådet för internationellt bistånd så klart har uttalat att detta är av avgörande betydelse för det fortsatta arbetet med kvinnobiståndet, att det är klokt att göra så i fortsättningen. IT utskottets betänkande konstaterar vi nu att det finns sådana handläggare på biståndskontoren i Bangladesh, Etiopien, Indien, Tanzania och Kenya. De närmaste två åren kan vi också räkna med — vilket inte står ännu i utskottsbetänkandet; det kanske vi får in i nästa betänkande — lokalanställda handläggare i Angola, Botswana, Lesotho, Mogambique, Zambia och Zimbabwe. I Kenya har SIDA dessutom nu upprättat ett regionkontor för kvinnobiståndet för att kunna verka i det stora, samlade afrikanska programsamarbetet. För det andra: När det gäller strategier har jag just i dagarna läst de handlingsplaner för kvinnoinriktat bistånd i våra afrikanska programländer som har börjat upprättas, och det är alldeles uppenbart att den här planeringen land för land är en viktig uppföljning av SIDA:s mera övergripande handlingsprogram för kvinnobistånd, som blev klart till Nairobikonferensen 1975. För det tredje prövas nu också metoden att speciellt öronmärka en del av landprogrammet för att främja det integrerade kvinnobiståndet, med andra ord att stödja förverkligandet av de handlingsprogram som jag nyss nämnde. Målet är att man som stöd för detta skall avsätta 2 26 av landramen. Det prövas nu i Nicaragua och Tanzania, och om det visar sig att det är en bra metod får vi naturligtvis också omsätta den i andra länder så småningom. Herr talman! Med detta vill jag understryka att mycket är ogjort och att vi inte får slå oss till ro. Men ibland låter det som om ingenting har hänt när det gäller att nå kvinnorna med biståndet, och det är inte speciellt uppmuntrande för alla dem som med stor möda och entusiasm drivit och hävdat och praktiskt förverkligat kvinnoaspekterna i biståndssammanhang. Uppmuntran är kanske vad de kan behöva — och sannerligen också vi här i kammaren efter en debatt som med nödvändighet handlar så mycket om världens elände.

Herr talman! Maj-Lis Lööws exempel med det kvinnoprojekt som handlar om markvård är, om man skall fullfölja hennes resonemang, egentligen ett argument för att riksdagen över huvud taget skall frånhända sig möjligheten att styra de olika delarna av det svenska biståndet. Det får inte vara så att det faktum, att olika biståndsinsatser ger olika typer av positiva effekter, leder till minskade möjligheter att härifrån prioritera innehållet i de mål som man kan uppnå med biståndet. Jag tycker det är besynnerligt att Maj-Lis Lööw, när hon resonerar om detta med miljömålet och anslaget för miljö, markvård och energi, nästan talade som om det faktum att vi har ett miljömål stod i motsatsställning till att vi skulle ha ett särskilt anslag för miljö, markvård och energi. Så är det givetvis inte. Att vi har ett mål som gäller miljön måste prägla den svenska biståndspolitiken och de olika insatserna över hela linjen. Därutöver måste vi naturligtvis här i riksdagen ha möjlighet att styra och se till, att det görs insatser som är specifikt inriktade på vad detta anslag skall innehålla. Om socialdemokraterna inte hade tagit bort det här anslaget 1982, hade det i dag kunnat omfatta betydligt mer än de 100 miljoner som Maj-Lis Lööw nyss ironiserade över. Det hade i stället kunnat växa väldigt mycket, och kanske hade Maj-Lis Lööw då kunnat få ta del av erfarenheter från ännu fler lyckade kvinnoprojekt när det gäller just markoch miljövård. Mot den bakgrunden förstår jag inte varför Maj-Lis Lööw så frenetiskt argumenterar mot ett anslag för markoch miljövård samt energi och mot möjligheten för riksdagen att på detta sätt styra biståndsinsatserna. Själv tar hon ju ett exempel, som mycket lysande och vältaligt framhåller vikten av ett sådant här anslag.
Herr talman! Jag skall börja med att tala om att vi är ense, Maj-Lis Lööw. Vi är nämligen helt överens om att miljöhänsynen skall utgöra en bas för biståndsarbetet. På den punkten råder det inga som helst motsättningar oss emellan. Enligt utskottsbetänkandet skall— vid sidan av energifrågor och markoch miljövård — också följande saker hanteras över den nuvarande anslagsposten: befolkningsfrågor, hälsovård inkl. aids, kvinnofrågor, kultur, massmedia, lantbruk, livsmedelsförsörjning, industriteknik, infrastruktur, undervisning, demokrati, mänskliga rättigheter, sparfrämjande och förvaltning. Alla dessa områden är, naturligtvis, synnerligen viktiga. Men jag kan inte se att kravet på en särskild anslagspost skulle innebära någon motsättning. Det är ju ett sätt att lyfta fram just miljö-, energioch markvårdsfrågorna, som — det är vi alla överens om — är så väsentliga för enskilda länder när det gäller deras möjligheter att själva bygga sin framtid. Maj-Lis Lööw tog också upp frågan om bostadssituationen. Hon ironiserade litet grand i onödan, tycker jag. Gunnel Jonäng poängterade redan i sitt huvudanförande att det inte kan vara fråga om ett antingen —eller utan att det måste vara fråga om ett både—och. Man kan inte bygga bort slummen. Men skulle det vara ett skäl till att inte göra någonting? Vi anser att ett både—och är viktigast, dvs. att man vid sidan av andra åtgärder också med energi ägnar sig åt att förbättra bostadssituationen. Så till kvinnofrågorna och reservation nr 15. Maj-Lis Lööw erkänner att det är mycket värdefullt med särskilda handläggare för kvinnofrågor och med regionkontor för kvinnobiståndet. Det är inte, som Maj-Lis Lööw antydde, tjusiga rubriker som vi avser. I stället är det faktiskt en del av biståndets verkliga vardag att lyfta fram kvinnornas insatser. Det utesluter definitivt inte — naturligtvis är det så — kvinnoorganisationernas solidariska stöd till sina systrar. Också på den punkten tycker jag att vi borde vara överens om ätt ett både —och-tänkande måste komma till stånd.

Vad jag har försökt att peka på är att det finns oändligt mycket att göra inom landramarna i programsamarbetet i detta avseende. Det är vitsen med att sätta upp övergripande mål. Det finns ju inga särskilda anslag till de andra biståndspolitiska målen. Vi hävdar ändå att de biståndspolitiska målen skall få genomsyra vårt bilaterala bidståndsarbete. Jag menar alltså att vi kan göra precis likadant beträffande miljömålet. Genom att anföra några exempel ville jag visa hur svårt det är att skilja ut om en biståndsinsats är en kvinnoinsats, en markvårdsinsats eller en bevattningsinsats. Dessa saker kan ju mycket väl gå in i varandra. Det är ju det som är så fint, för då har man verkligen lyckats med ett integrerat bistånd. Alla borde vi välkomna någonting sådant. Sedan till bostadsfrågorna. Jag har inte ironiserat i detta sammanhang. Jag kanske väcker litet förargelse. Men det var inte meningen att ironisera. I själva verket vill jag mycket allvarligt understryka att jag inte tycker att vi skall inge människorna några förhoppningar om att vi med svenskt bistånd skulle kunna bygga bort slumområden i storstäder i u-länderna. Jag sade inte att det skulle vara ett skäl för att inte göra någonting, utan jag gav faktiskt exempel på vad vi skulle kunna göra när det gäller att sätta instrument i händerna på människorna, så att de själva kan ta itu med den här problematiken. När det gäller kvinnobiståndet tycker jag faktiskt att centerns reservation är mycket olyckligt formulerad. Man påstår där att kvinnornas betydelse för utvecklingen bara har lyfts fram i ord och inte i medelstilldelning i det svenska biståndet och att kvinnorna har satts på undantag i biståndet. Det är alldeles uppenbart att man då hänvisar till några miljoner avsedda för mycket speciella insatser med rubriken Särskilda program. Jag däremot försökte visa hur dessa saker har integrerats i det övriga biståndet.
Herr talman! Vad Maj-Lis Lööw nu egentligen vill få debatten att handla om är i vilken mån riksdagen skall kunna styra det svenska biståndets utformning. Hon säger att de här 100 miljonerna kanske är den summa som kommer att anslås inom ramen för Särskilda program. Men däröver kan inte riksdagen råda, utan det är regeringen och SIDA som bestämmer om den saken. Mot den bakgrunden menar vi att det är viktigt att riksdagen kan göra en prioritering. Det är också mot den bakgrunden som vii dag kan konstatera att ett av de största och viktigaste globala problemen när det gäller vår överlevnad och tredje världens befolkning är att förhindra den jorderosion som utbreder sig. Det gäller att ta vara på den jord som finns och att använda den på bästa möjliga sätt. Då är det inte särskilt underligt om man från riksdagens sida vill se till att den här typen av projekt och insatser skall utgöra en viktig och bärande del när det gäller den strategi som det svenska biståndet skall ha. Det är alltså inte särskilt underligt att de tre borgerliga partierna vill ha särskilda anslag, som givetvis kan växa med tiden. En stor fördel med ett sådant anslag, som sätter den här typen av insatser i fokus och som gör att riksdagen kan bestämma omfattningen, är just att sådana här insatser är så centrala för utvecklingen i tredje världens länder också i andra avseenden. Det var detta som jag ville peka på i min föregående replik. När Maj-Lis Lööw beskrev sitt markoch miljövårdsprojekt, som var ett kvinnoprojekt, visade hon hur viktigt det är att just sätta den här typen av insatser i centrum. Då är det rimligt att riksdagen kan fatta beslut härom, och då är det också rimligt att ha en särskild anslagspost.
Herr talman! Maj-Lis Lööw tyckte att min tolkning av hennes tonfall var i hårdaste laget. Det är trevligt att höra att min tolkning var helt felaktig. Det som egentligen fick mig att begära ordet var Maj-Lis Lööws formulering att det var okunnigt och ohederligt att diskutera bostadsfrågorna på det sätt som vi gjorde. Jag vill då påminna om att vi definitivt inte har sagt att vi, enbart genom att satsa på bostadsfrågorna, kan bygga bort slummen i många av världens storstäder, för så är ju inte fallet. Däremot har vi pekat på hur oerhört väsentligt det är att få till stånd en bra bostadssituation. Det är det vi har lyft fram. Herr talman! Jag vill slutligen ge en sista replik när det gäller anslagsposten miljö, markvård och energi. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram den aspekt som vi har pekat på i den gemensamma reservationen, nämligen att detta är ett sätt att inför omvärlden poängtera att vi verkligen lägger stor vikt vid miljöoch markvårdsfrågorna i vårt biståndsarbete. Det är bra om det kan läggas till övrig argumentering som vi gemensamt har framfört.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Gunnar Hökmarks resonemang.

Gunnar Hökmark vägrar att erkänna att nästan allt detta måste inrymmas i det landprogram som vi om en stund kommer att besluta om — oavsett om riksdagen har ett inflytande över användningen eller inte. Det är ju på landprogrammen och programsamarbetet med vissa länder som huvuddelen av det bilaterala biståndet baserar sig. Det som eventuellt kan ges via ett särskilt anslag eller särskilda program blir trots allt marginellt. Jag har försökt visa på att det möjligen kan vara metodutveckling, försöksverksamhet och forskning. Därefter kan man framgångsrikt driva miljöfrågorna inom landprogrammens ram.

Herr talman! Det har varit intressant att följa debatten under dagen. I de allra flesta frågor är vi mycket ense — men det talas inte så mycket om dem här. Det gäller framför allt biståndets betydelse som hjälp till självhjälp. Vi vill bidra till att människorna i utvecklingsländerna så småningom, i en framtid som kanske kan tyckas ligga ganska avlägset, ändå skall kunna stå på egna ben. Det måste vara målet för allt vårt arbete. På den punkten är västvärldens ansvar oerhört stort — med vårt kunnande och våra ekonomiska tillgångar. Vi har ett fantastiskt ansvar när det gäller att medverka till en rättvisare värld. Jorden äger vi gemensamt! Här har talats mycket om miljö. Jag vill konstatera än en gång — det har gjorts tidigare i dag, men vi behöver upprepa det ständigt — att vi alla har ansvar för miljön. I u-länderna är det fattigdomen som är miljöförstöraren, och i industrivärlden kan det sägas vara rikedomen och överflödet som är de stora miljöhoten. Det som ändå måste bli slutsatsen av detta resonemang är att utvecklingen i alla länder — rika som fattiga — måste ledas på ett sådant sätt att ekologin, dvs. omtanken och värnandet om miljön, kan gå hand i hand med den ekonomiska utvecklingen. Detta är nödvändigt om vi över huvud taget skall kunna klara av alla de problem som ligger framför oss och om vi skall kunna uppnå målet att alla människor på vår jord skall kunna få en bestående välfärdsutveckling. Det är egentligen det vi alla gemensamt vill vara med och åstadkomma, även om det blir först kommande generationer som, förhoppningsvis, kan nå målet. Jag skall inte utveckla dessa tankegångar om miljö, ekonomi osv. ytterligare. Britta Hammarbacken och Gunnel Jonäng har talat om detta tidigare. Men jag tyckte att det var viktigt att understryka dessa frågor. Jag vill också referera till allt det bakgrundsmaterial som vi kan finna i Brundtlandkommissionens arbete. Den borde vara som en bibel för alla som sysslar med utvecklingsarbete. Där finns mycket att hämta om vad som kan förväntas av oss i framtiden. Jag skall återkomma till det som senast har debatterats, nämligen kvinnobiståndet. Maj-Lis Lööw och jag hade glädjen att båda vara med på befolkningskonferensen i Mexiko, där det mycket kraftfullt fastslogs att en utveckling i u-länderna förutsätter att kvinnobiståndet får en framträdande plats. Det är helt riktigt som det har sagts här att det är kvinnorna som egentligen är en förutsättning för att man skall få en ekonomisk utveckling i de fattiga länderna. Om kvinnorna får vara med i den ekonomiska utvecklingen leder det också till att barnantalet blir begränsat och därmed den snabba befolkningstillväxten. Ett av våra allra största problem är de miljarder människor som tillkommer på vår jord i en allt snabbare takt. Insatserna för kvinnorna är en viktig förutsättning för att vi skall kunna hejda den utvecklingen. Utskottet pekar också på att kvinnostödet är integrerat i utvecklingsprogrammen på väldigt många olika sätt. Vi har inom centern aldrig bestridit att detta är riktigt. Det är en självklarhet, men det har inte alltid varit det utan det har det blivit först efter ett långt och träget arbete. Men det hindrar inte att man också i olika sammanhang behöver särskilda insatser för kvinnoprojekt. Jag vill också inbegripa barnen i det sammanhanget. Situationen för kvinnor och barn hänger intimt samman, inte minst när det gäller möjligheterna att skapa en bra framtid för barnen. En bra framtid för dem är också en förutsättning för den demokratiska utvecklingen. Maj-Lis Lööw säger att hon närmast är generad — eller hur hon nu uttryckte sig— över vad vi i centern har sagt i vår reservation. Det är litet märkligt. Om man läser vad statsrådet säger i budgetpropositionen finner man nämligen att hon där uttrycker en besvikelse: ”Jag noterar att SIDA inte har planerat någon ökning av insatserna avseende delposten kvinnofrågor trots vad som tidigare sagts om att särskild uppmärksamhet skall ägnas bl.a. åt dessa frågor. Jag anser att kvinnofrågorna bör ges en ökad prioritet.” Det är vad statsrådet Hjelm-Wallén, som dess värre inte är i kammaren nu, själv har skrivit i budgetpropositionen. Och detta är bakgrunden till vår reservation. Centern har tagit fasta på vad statsrådet själv har sagt. Det finns brister i SIDA:s anslagsframställning som vi har velat rätta till. Det som Maj-Lis Lööw säger om vårt sätt att uttrycka oss faller i lika hög grad på statsrådet. Jag vänder på det och säger att vi är glada att ha statsrådet med oss när det gäller vissa typiska kvinnoprojekt som vi måste stödja. Då måste vi ha ett särskilt anslag för detta. På ett annat ställe i budgetpropositionen nämner statsrådet betydelsen av att ekonomiskt och socialt eftersatta grupper ofta saknar förutsättningar att delta i den politiska processen. Detta gäller bl.a. kvinnor och barn. Precis samma tankegångar återfinns i våra reservationer. Jag tycker att det är viktigt att detta kommer fram. Vi får alltså verkligen ta fasta på kvinnornas betydelse för utvecklingen och deras betydelse i demokratiseringsprocessen. Om statsrådet hade varit närvarande i kammaren, hade jag velat fråga om hon — mot bakgrund av vad hon själv har sagt — till nästa år kommer att se till att detta område kommer att få ett ökat stöd. Världens fattigaste befolkning drabbas gång på gång av katastrofer av olika slag. Jordförstöring, torka, översvämning, inbördeskrig, jordbävningar och vulkanutbrott kan räknas dit. Vi får ju dagliga vittnesbörd om hur människor försätts i fruktansvärda katastrofsituationer. Många miljoner människor är i akut nöd. Insatser av olika slag måste sättas in snabbt för att man skall kunna rädda människoliv. Centern har föreslagit att katastrofanslaget skall ökas med ytterligare 40 miljoner till 595 milj.kr. Vi anser att man därigenom skall kunna utföra katastrofinsatserna på ett bättre sätt, använda de medlen för akuta behov och endast undantagsvis för långsiktiga projekt. Medel till långsiktiga projekt skall tas från andra anslag. Frågan om miljöoch markvård har tidigare diskuterats här så mycket att jaginte tar upp den nu. Pengar till det ändamålet måste tas från egna anslag, eller också måste medel härtill ingå i andra anslag — inte tas från katastrofbiståndet. Snabbheten och effektiviteten skulle kunna utvecklas genom att man t.ex. hade en särskilt utvald grupp för katastrofberedskap, en grupp med stort kunnande på det här området. Denna katastrofberedskap skulle man kunna bygga upp tillsammans med de övriga nordiska länderna och även tillsammans med de mycket kunniga enskilda organisationerna. Röda korset och Rädda barnen nämns i detta sammanhang. De har ju, som omnämnts tidigare här i dag, ett enormt kunnande i hur man når de allra fattigaste människorna i svårtillgängliga områden. Vi vet ju — för att bara nämna några exempel — hur situationen är i Etiopien, Eritrea och Sudan. Där har vi platser där en sådan här katastrofgrupp skulle kunna göra värdefulla insatser. På senare tid har man börjat tillgripa kemisk krigföring i större utsträckning än tidigare. Kurdistan är ett mycket avskräckande exempel i det sammanhanget. Jag hade också velat fråga statsrådet om man, utöver vad man nu har gjort, kommer att ha någon beredskap för att hjälpa om en liknande fruktansvärd situation skulle uppstå igen. Det är en fråga som många människor ställer sig. Kemisk krigföring är barbariskt och avskyvärt. Vi måste ha beredskap för att kunna möta de behov som därvid uppstår. Jag har tidigare nämnt enskilda organisationer. Vi har fått kritik för att vi föreslår en uppräkning av anslagen till de enskilda organisationerna. Men det är så, som det har sagts här tidigare, att man gång på gång upplever hur de enskilda organisationerna har ett mycket stort kunnande och kan göra värdefulla effektiva insatser, där de officiella statliga organen av olika skäl inte når fram. Det är därför vi vill att de enskilda organisationernas insatser skall kunna öka. Riksdagen har gång på gång uttalat sitt förtroende för dessa insatser. Det finns inget motsatsförhållande, vi hjälper varandra och använder de instrument som står till förfogande. Men det är viktigt att detta vidgade förtroende för enskilda organisationer också visar sig i att vi alltmer övergår till ramanslag, så att dessa organisationer verkligen känner att de har vårt förtroende. De är effektiva — det vet vi av erfarenhet. Man är mån om att pengarna verkligen skall utnyttjas för insatser som når de fattigaste människorna. Man vill följa sina egna mål och sina egna program, som man självfallet vill söka fullfölja. Man är emellertid öppen för insyn och kontroll av vad man utför. Jag tror att vi i dag är på väg att uppnå ett förtroendefullt balansförhållande, och då bör man kunna ge dessa organisationer vidgade befogenheter och mer pengar att användas för att de mål som vi också har gemensamt skall kunna nås i allt högre grad i de länder som så innerligt väl behöver stöd. Det har också konstaterats tidigare att de insatser som de frivilliga organisationerna gör når kvinnor och barn och de fattiga på ett alldeles speciellt sätt. I det sammanhanget och med anknytning till de reservationer som vi har avgett vill vi markera, att eftersom kvinnor och barn drabbas hårdast av katastrofer och oftast är de allra fattigaste, är det angeläget att ytterligare medel går till aidsbekämpningen. Den är en del av de kvinnofrågor som vi har tagit upp i våra reservationer. Aids är ju en fruktansvärd farsot, som i dag drabbar hela världen men framför allt utvecklingsländerna. Vi i centerpartiet föreslår därför ett speciellt anslag, till vilket vi tar medel från andra anslag, för att kunna öka utrymmet för insatser mot aids. Herr talman! Även om tiden nu är långt framskriden skulle jag vilja ta upp de områden som är alldeles speciellt utsatta. De har nämnts tidigare här i dag. Jag tänker på Etiopien och det inbördeskrig som pågår där sedan många år tillbaka. Vi har tagit upp detta inom ramen för projektbistånd. Jag nämner också andra länder: Somalia, Sudan, Västsahara, Uganda och Filippinerna. Det finns oerhört stora behov i dessa områden. Trots att regimen i Etiopien är tyrannisk och maktfullkomlig och på olika sätt kan kritiseras mycket intensivt, menar vi att människorna i Etiopien ändå fortsättningsvis måste få stöd. Samtidigt är det viktigt att vi försöker gå in med projektstöd i Eritrea, där eritreanerna behärskar stora delar av det aktuella området. Det är ett svårt och besvärligt arbete, men vi tror att det blir nödvändigt att göra på det sättet. Det är ju människorna vi vill hjälpa — det är inte fråga om att stödja en gerillarörelse, en frihetsrörelse eller någon form av regering. Förhållandet är detsamma beträffande de övriga länder som vi räknar upp i vår reservation om projektbistånd. Till sist skulle jag vilja anföra följande. Statrådet Hjelm-Wallén säger att bara vi får tillräckligt stora frågor skall vi ha en parlamentarisk utredning. Jag undrar då: Hur svår skall situationen i världen bli, och hur komplicerad skall situationen bli, innan regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning? Här har det visserligen talats en del om positiva tecken i tiden. Men vi har hela den besvärliga situationen i Etiopien på Afrikas horn. Vi har även Mellersta Östern, och vi har Afghanistan, där man har enorma problem i samband med flyktingtillbakadragandet. Vi har befolkningsutvecklingen som är en mycket svår fråga. Vi möter också många problem i Sydamerika. Det finns flyktingproblem över hela världen. I debatten har det talats om hur vi skall komma till rätta med den växande slummen i storstadsområdena. Den nord-syd-dialog som har uteblivit är också en del av denna helhet. Mot bakgrund av vad Brundtlandkommissionen har kommit fram till vore det verkligen på sin plats att man tog alla dessa frågor på allvar och tillsatte en parlamentarisk utredning, så att alla dessa frågor om demokratimål och mänskliga rättigheter fick penetreras i lugn och ro. Då skulle man få ett bra underlag. Det kunde kanske bli en bra vägvisare i framtiden för dem som ännu inte ens har uppnått enprocentsmålet i industrivärlden. Vi skall emellertid inte förhäva oss. Det är, som det sägs i fredsresans fjärde fråga, de mänskliga grundbehoven med en sådan fördelning av jordens tillgångar att grundläggande förutsättningar för mänskligt liv såsom rent vatten, mat, elementär hälsovård och skolutbildning garanteras för människor i hela världen som vi skall ägna oss åt och finna formerna för. Och att det kommer att behövas nya former för detta i framtiden är jag helt övertygad om. Då vill vi parlamentariker vara med i det arbetet.
Herr talman! Under denna biståndsdebatt har man flera gånger från både oppositionens och utskottsmajoritetens sida påpekat att det vore lyckligt om det inte fanns så många reservationer fogade till betänkandet. Karin Söder sade att centern med reservation 15 bara ytterligare har velat understryka vad statsrådet har sagt i propositionen. Jag vill då inför nästa års utskottsarbete bara ge tipset, att om ni vill understryka sådant som står i propositionen, borde vi kunna komma överens om det redan i utskottsmajoritetens text. På det sättet skulle vi kunna undvika ett antal reservationer.

Herr talman! 95 reservationer fogade till ett utskottsbetänkande skulle kunna tyda på att mycket stora motsättningar råder mellan de olika partierna i fråga om biståndspolitiken. Men så är ju inte fallet. Det finns emellertid en reservation som tyder på stora motsättningar och där moderaternas synsätt på biståndspolitiken framkommer. I fråga om denna reservation går det, vilket denna debatt också har visat, en klar skiljelinje mellan moderaternas negativa syn på biståndspolitiken i allmänhet och de fyra andra politiska partiernas mera progressiva hållning i fråga om biståndspolitiken. Många av reservationerna gäller programlandssamarbete och medelsramar för enskilda länder. Jag skall kommentera några av dessa reservationer och även göra några kommentarer till u-landsforskning. Centern och moderaterna kräver en omläggning av biståndet från nuvarande landprogrammering till ett mer ämnesoch projektinriktat bistånd. Samtidigt föreslår folkpartiet, moderaterna och vpk att programsamarbete skall inledas med nya länder. Folkpartiet anser att vi skall uppta Filippinerna och Uganda i programlandskretsen. Vpk vill inleda samarbete med Kampuchea, medan moderaterna förordar att Sverige skall etablera biståndssamarbete med Sudan, Uganda och Somalia. Tänkbara samarbetspartner enligt moderaterna är också Costa Rica och Filippinerna. För att man skall nå varaktiga resultat och bestående utveckling krävs långsiktiga åtaganden från svensk sida. Det finns därför starka skäl att slå vakt om programlandssamarbetet som basen för det svenska biståndet. Detta utesluter inte på något sätt projektbistånd till vissa u-länder. Genom bl.a. BITS, SAREC, SWEDFUND och enskilda organisationer görs biståndsinsatser i ett stort antal länder utanför programlandskretsen. Ett exempel är Somalia, där SAREC, dvs. styrelsen för u-landsforskning, sedan länge har ett bilateralt forskningssamarbete. Ett annat exempel är Uganda, som utan att vara programland erhåller svenskt bistånd på flera för landet viktiga områden. Projektbistånd kan vara av betydelse för att stärka en utveckling i demokratisk riktning. Däremot vore det olyckligt om biståndet till uländerna splittrades upp på ett stort antal avgränsade och kortsiktiga projekt. De borgerliga partierna, och i någon mån vpk, vill skära ned biståndet till vissa programländer. Moderaterna går inte oväntat i spetsen för något som skulle kunna betecknas som ett systemskifte i svenskt biståndssamarbete med fattiga länder. Det finns ett mönster i moderaternas synsätt, ett mönster som det också finns skäl att närmare granska i sömmarna. En indignationsartikel mot biståndet i dagens Svenska Dagbladet kan tjäna som åskådningsexempel. I artikeln konstateras aningslöst att mänskliga rättigheter kränks i de flesta u-länder, som om det vore någon nyhet. Med denna snäva och intoleranta syn på u-länderna och deras problem blir den logiska konsekvensen att en stor del av det u-landsbistånd som vi i dag har borde avbrytas, och det kanske ytterst är detta som moderaterna vill. Moderaternas slagordsmässiga kritik mot biståndet är att det är alltför regimorienterat. Från denna utgångspunkt kräver de en avveckling av biståndet till Vietnam och en kraftig nedskärning av biståndet till Afrikas randstater. De kräver också en kraftig nedskärning av biståndet till det av ekonomiska sanktioner hårt utsatta Nicaragua. Samtidigt talar moderaterna tyst om förtryck och förtrampande av mänskliga rättigheter i den s.k. marknadsekonomin Kenya. Begreppet regimorienterat bistånd slår med förödande kraft tillbaka på moderaterna själva. Vilka skulle då drabbas av ett systemskifte i biståndspolitiken enligt moderat modell? Några exempel är Angola, Mogambique och Zimbabwe, länder som ständigt utsätts för infiltration och övergrepp från apartheidstaten Sydafrikas sida. Dessa länder skall ha mindre bistånd, säger moderaterna. Det här moderata förslaget innebär en minskning av biståndet till södra Afrika, totalt sett med olika typer av bistånd inräknade, med minst en halv miljard kronor. De två länder som är värst utsatta för destabiliseringspolitiken från Sydafrika, Angola och Mocambique, drabbas mycket hårt av moderaternas förslag. Zambia och Tanzania tillhör Afrikas fattigaste och mest skuldtyngda länder. Moderaterna föreslår att man skär ned biståndet till dessa länder. Människorna i Nicaragua i Centralamerika lever under ständigt tryck från USA-stödd sabotageverksamhet och ekonomisk bojkott från stormaktens sida. Det svenska biståndet till Nicaragua inriktas bl.a. på olika former av folkligt deltagande i utvecklingsprocessen. Det rör sig om stöd till bondekooperationen. Sverige har också gett bidrag till konstitutionellt arbete. Detta bistånd till Nicaragua vill moderaterna minska från 190 till 100 miljoner. För att visa ett litet exempel på vilka krafter i Nicaragua man indirekt kan spela i händerna med detta synsätt, skall jag referera en artikel i The New York Times för en tid sedan. Där sägs bl.a. följande. De från grannlandet Honduras opererande sabotagegrupperna contras hade fått amerikanska pengar för att framställa en s.k. handbok för sabotageåtgärder inne i Nicaragua. I boken förekommer bl.a. illustrationer av hur man skall skära sönder däck på bilar och bussar. På en annan sida i boken demonstreras hur man skall gå till väga för att spränga brevlådor i luften. Det finns bara ett problem, noterar The New York Times torrt och syrligt. Det förekommer knappast brevlådor i Nicaragua. Det är dessa contras som USA:s president Reagan kallar frihetskämpar. Vilken vokabulär moderaterna här använder är hittills obekant. När det gäller Vietnam har kritiker från borgerligt håll inriktat sig på dels landets militära närvaro i Kampuchea, dels förment tvångsarbete i svenska biståndsprojekt. Ett fortsatt svenskt biståndssamarbete med Vietnam förutsätter att Vietnam lämnar Kampuchea senast 1990. Beträffande det förmenta tvångsarbetet har en undersökning på SIDA:s uppdrag, utförd av bl.a. sociologiprofessorn Rita Liljeström, slagit fast att det inte finns något belägg för att arbetarna vid Bai Bang-projektet i Vietnam rekryterats med tvång. Vidare framhåller undersökningsgruppen att skogsarbetarnas arbetsvillkor och sociala miljö väsentligt förbättrats under senare år. Herr talman! Det är Vietnams barn, kvinnor och fattiga som kommer i åtnjutande av svenskt bistånd. Det gäller primärhälsovård, läkemedelsförsörjning m.m. Det är Vietnams barn, kvinnor och fattiga som skulle drabbas om moderaternas systemskifte i biståndspolitiken skulle bli verklighet. Herr talman! Slutligen vill jag göra en kort kommentar till u-landsforskningen. SAREC, styrelsen för u-landsforskning, inriktar sitt forskningsstöd på de fattigaste länderna, men bedriver samtidigt ett forskningssamarbete med u-länder som har en egen bas för forskning. ökar i betydelse. Forskning fostrar till kritiskt tänkande och befrämjar därmed pluralism och demokratisk utveckling. SAREC:s forskningssamarbete innebär också att viktiga ventiler hålls öppna mot väst i enpartistater som Cuba och Etiopien, länder som har visat sig ha stor förmåga att tillgodogöra sig svenskt forskningssamarbete. Den medelsram som i årets budget anvisats för SAREC:s verksamhet synes vara väl avvägd. Det finns också skäl att koncentrera resurserna till befintliga forskningsmiljöer, varför vpk:s krav på att inrätta ett institut för internationell utvecklingsforskning i Sverige måste avvisas. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 19-22, 36-54 samt 82 och 83 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om dagens biståndspolitiska debatt tidigare har påmint om ett lugnt samtal på Eslövs järnvägsstation, framstår den efter Bengt Silfverstrands inlägg mer som ett veritabelt krogslagsmål. Det är litet svårt att bemöta enskildheterna, eftersom de inte hade så mycket att göra med det biståndspolitiska betänkande vi i dag debatterar. Inlägget bestod snarare av allt propagandamaskinen för tillfället kunde hitta att angripa. Några punkter kan dock urskiljas. Först och främst tycker Bengt Silfverstrand att vi moderater är negativa. Ja, vi är negativa till en politik, som ser mellan fingrarna med förtryck och diktatur och som leder till ekonomisk stagnation. Vi är negativa till den typen av regimer som Bengt Silfverstrand förmodligen kallar sina vänner. Vi skulle aldrig kunna tänka oss att nämna Cuba och Etiopien som exempel på länder som på ett föredömligt sätt tar till sig svenskt bistånd. De är stagnerade ekonomier med ett förtryck som stryper all möjlighet till mänsklig utveckling. Det tragiska med Bengt Silfverstrands inlägg är att det är en symbol för en intellektuell stagnation i socialdemokratins biståndspolitiska tänkande, där varje kritik och varje ny synpunkt enbart kan ses som en kritik mot bistånd som sådant. Om Bengt Silfverstrand hade besvärat sig med att läsa vad vi står för och lyssnat till vad vi har sagt här i dag, hade han förstått att vi vill ge det svenska biståndet en inriktning som stärker den process som långsiktigt medverkar till en utveckling mot demokrati och välfärd. Men propagandamaskinen har nog inte läst betänkandet. Det indikerar det referat Bengt Silfverstrand gjorde av vår motion om Sudan, Uganda och Somalia. Vi förespråkar inte att dessa länder skall bli programländer. Vi menar att det är länder som vi skulle kunna bedriva biståndsverksamhet i. Vi vill att svenskt bistånd skall vara projektanknutet och kunna koncentreras till det som vi i Sverige är bra på. Allra mest chockerande är när Bengt Silfverstrand vänder sig mot en artikel i Svenska Dagbladet, som handlar om att Amnesty International ger regeringen hård kritik. Det kan vara intressant att veta om Bengt Silfverstrand har socialdemokratin bakom sig på denna punkt. Enligt artikeln säger företrädare för Amnesty International bl.a. att det är självklart att bistånd går från regering till regering, och därför måste den svenska regeringen mer aktivt påtala brott mot mänskliga rättigheter. Det är denna typ av inlägg som Bengt Silfverstrand tydligen tror är en kritik mot bistånd som sådant. Det är det inte. Det är kritik mot en regering och ett parti som på grund av socialismen i mottagarländerna ser mellan fingrarna med tortyr, förtryck och elände. Det är kritik som syftar till att vi skall få ett uppbrott från denna politik och föra en annan politik som stärker demokrati och fredlig utveckling.
Herr talman! Jag skall försöka bringa någon reda i det ganska yviga genmäle vi fick höra från Gunnar Hökmark. Låt mig först göra ett konstaterande på tal om stagnation. Gunnar Hökmark sade att jag inte talade om biståndsbetänkandet. Regeringens förslag om bistånd till Angola innebär 150 miljoner till landet. Det ställer de andra borgerliga partierna upp på. Moderaterna vill ge 100 miljoner till Angola. Regeringen vill ge 355 miljoner till Mogambique. Moderaterna vill ge 325 miljoner. Regeringen vill ge 520 miljoner till Tanzania. Moderaterna vill ge 400 miljoner. Här är det inte bara fråga om stagnation. Detta innebär en tillbakagång, en reträtt. Låt mig ta Tanzania som ett intressant exempel. Tanzania har i allt väsentligt följt Världsbankens och Internationella valutafondens mycket hårda krav på en omläggning av politiken i marknadsekonomisk riktning. Vore det inte, Gunnar Hökmark, med moderaternas ofta uttalade förkärlek för marknadsekonomin, värt att stödja Tanzania i stället för att skära ned på biståndet? Jag har inte använt ordet föredöme om Etiopien. Jag har sagt att det i totalitära länder är viktigt att hålla fönstret öppet mot omvärlden. Det är därför Sverige genom SAREC, styrelsen för u-landsforskning, stöder just forskningsverksamhet. Det ger ett gott utbyte, och man kan bedriva sådan verksamhet i Etiopien. Det har all erfarenhet visat. Såvitt jag kan förstå har inte moderaterna reserverat sig mot det anslaget, och då förstår jag ännu mindre Gunnar Hökmarks kritik.
Herr talman! Bengt Silfverstrand försökte i sin replik raskt föra över resonemanget från vad han ursprungligen talade om. Måhända kan det vara bra. Saken är att de länder som Bengt Silfverstrand förde fram som exempel är länder som har råkat ut för utpräglad ekonomisk stagnation. Vi moderater har föreslagit något lägre anslagsramar för några av randstaterna, eftersom vi dessutom för över mer pengar till andra poster i biståndsbudgeten, t.ex. demokratisk utveckling, miljö och markvård. Vi anser också att situationen i de här länderna — framför allt i Mogambique men även i Angola — på grund av det inbördeskrig som pågår är så pass svår att normala utvecklingsprojekt är svåra att driva, medan däremot behovet av katastrofmedel är desto större. Detta är skillnader och nyanser som jag inte begär att Bengt Silfverstrand skall kunna ta till sig i resonemanget. Likväl är förutsättningarna i dag för programsamarbete begränsade, medan nödvändigheten av insatser bl.a. genom katastrofbistånd är desto större. Det oroväckande i Bengt Silfverstrands inledningsanförande kvarstår efter hans replik. Han menade att det var en intolerant syn mot u-länder att kritisera dem för förtrycket av mänskliga frioch rättigheter. Där går den stora skiljelinjen mellan Bengt Silfverstrand och oss moderater. Jag är inte säker på att jag behöver säga att skiljelinjen riktigt går mellan socialdemokraterna och oss moderater, för jag tror att Bengt Silfverstrand i det här fallet är den ivrige vänsteryttern och cyklar runt banan litet för mycket för att jag skall tillskriva socialdemokratin dessa uppfattningar. Vi moderater är intoleranta mot regimer och diktaturer som förtrycker de mänskliga frioch rättigheterna. Vi vill inte medverka till att genom svenskt u-landsbistånd stärka dessa regimer. Vi vill ge bistånd till de länder som det gäller här genom de många kanaler som finns vid sidan av. Det gäller Etiopien och andra länder, precis som vi anvisat i de reservationer som Bengt Silfverstrand kanske inte har läst. Vi vill inte stödja dessa regimer. Mot dem är vi intoleranta. Skillnaden är att Bengt Silfverstrand synes vara så tolerant som man kan begära av någon människa.
Herr talman! Vi kanske skall hålla oss till sakfrågorna. Jag berörde redan i mitt inledningsanförande bl.a. södra Afrika. Jag konstaterade då att många länder där, bl.a. Angola och Mogambique, är utsatta för Sydafrikas kompakta förtryck och destabiliseringspolitik. Bara den situationen är värd attingripa mot genom att upprätthålla ett så kraftfullt och målinriktat svenskt stöd som över huvud taget är möjligt. Jag noterar att centern och folkpartiet stödjer den principiella uppfattningen. Det är moderaterna som mäler sig ur gemenskapen. Jag noterade också — på den punkten svarade inte Gunnar Hökmark alls — att Tanzania är ett av de fattigaste länderna i Afrika, ett av de länder som är i störst behov av bistånd. Där vill moderaterna skära ner biståndet med 120 milj.kr. Samtidigt kräver Gunnar Hökmark — det har han också talat sig varm för här i dag — ett stöd som skall gå till marknadsekonomier, till länder som strävar i marknadsekonomisk riktning. Jag tar då upp Tanzania och skall upprepa: Tanzania har accepterat Världsbankens och Internationella valutafondens krav. Det handlar om nedskrivning av valutan, höjning av jordbrukspriserna osv. Man har alltså följt dessa rekommendationer och krav. Då säger jag: Det vore väl värt för ett parti som talar sig varm för marknadsekonomin att stödja en sådan utveckling, men i stället vill moderaterna skära ned biståndet. Tala om motsägelser! Tala om hyckleri i biståndspolitiken!

Herr talman! Jag avser att särskilt tala om den del av utrikesutskottets betänkande om internationellt utvecklingsarbete som berör katastrofbiståndet och de riktlinjer som vi moderater anser bör gälla för användandet av denna anslagspost. Rapporterna om olika katastrofhändelser i världen kommer allt tätare. Miljontals människor drabbas årligen av krig mellan länder, inbördeskrig, jordbävningar, torka, översvämningar och hårda stormar, och nya områden med behov av akuta hjälpåtgärder tillkommer. På senaste tiden har t.ex. områden i Centralamerika blivit aktuella för hjälpåtgärder. Att antalet katastrofer ökar råder det inget tvivel om, och som en naturlig följd ökar också behovet av akuta hjälpinsatser. Katastrofbiståndet fyller här en viktig funktion för att hjälpa de fattiga och nödlidande människorna framför allt i tredje världen. De enskilda organisationernas insatser spelar en stor roll, och erfarenheterna av att slussa en betydande del av katastrofbiståndet via dessa är goda. Mot denna bakgrund anser vi moderater att behovet av resurser för ett renodlat katastrofbistånd är så stort och oomstritt att de därför avsatta medlen bör gå enbart till detta ändamål. Den urholkning och vidare användning av anslaget som föreslås i budgetpropositionen och av utskottets majoritet bör inte accepteras. Svältkatastrofen och det ökande antalet flyktingar i Afrika kräver att inte minst Sverige gör stora insatser för att stödja det akuta hjälparbetet. Det är samtidigt uppenbart att en aldrig så effektiv katastrofhjälp inte kan lösa de grundläggande problemen i många av de svältdrabbade områdena, där folkökningen är stor och miljöförstöringen gått långt. Katastrofbistånd behövs för att rädda liv, men för att på längre sikt kunna förebygga och förhindra att ytterligare stora områden blir permanenta katastrofområden måste akutinsatserna kompletteras med långsiktiga åtgärder. Resurserna för miljöåtgärder bör inte vara en restpost inom katastrofanslaget eller andra anslagsposter, en restpost vars storlek blir beroende av katastrofernas omfattning och möjligheterna att sätta in hjälpande åtgärder mot dessa under ett visst budgetår. Åtgärderna för att förbättra miljön är mer långsiktiga. För att åtgärderna skall bli effektiva krävs att planeringen kan ske utifrån vetskapen om att vissa resurser också långsiktigt kommer att stå till förfogande. Planeringen skall inte ske mot bakgrund av att resurserna bl.a. är en restpost inom katastrofanslaget och konkurrerar med de uppkommande akuta hjälpinsatserna under året. Därför föreslår vi, liksom tidigare år, att en särskild anslagspost för miljö, markvård och energi åter inrättas. Biståndsministern föreslår i årets budgetproposition att en framsynt hushållning med naturresurserna och omsorg om miljön i mottagarländerna skall vara ytterligare ett mål för biståndet. Många talare före mig har med glädje välkomnat detta, och vi har redan haft en lång debatt om detta förslag. Vi är eniga om den stora betydelsen av att miljöförbättrande åtgärder kommer till stånd. Vad oenigheten gäller är som sagt var pengarna skall hämtas. Biståndsministern och utskottets majoritet anser att de skall ingå i anslagsposterna för Särskilda program, katastrofposten och landramarna, medan vi moderater anser att det rör sig om en så viktig och långsiktig verksamhet att den bör ha ett eget anslag. Härigenom markerar riksdagen betydelsen av de långsiktiga miljöförbättrande åtgärderna i u-länderna. Vi moderater anser också att när katastrofer av skilda slag inträffar i programländerna och det finns outnyttjade medel i form av reservationer inom landramarna, skall påkommande behov täckas i första hand genom användande av dessa reservationer. Olika former av katastrofer medför ofta att det reguljära biståndsarbetet i landet måste uppskjutas, och detta gör det möjligt att omdisponera medel till humanitärt bistånd. För att katastrofinsatserna snabbt och effektivt skall nå de mest utsatta och behövande grupperna bör en betydande del av katastrofanslaget gå via de enskilda organisationerna, som Rädda barnen, Röda korset och kyrkornas mission. Dessa organisationer har, som påpekats av många tidigare talare, möjlighet att arbeta mer informellt än en statlig myndighet och når också hög effektivitet i sina insatser. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5 och 66 samt till de övriga reservationerna av de moderata utskottsledamöterna.

Herr talman! Vi européer har en stor historisk skuld till resten av världen.

Jag tycker inte att man skall sticka under stol med att det fanns en ideologisk grund bakom kolonialismen. Det var en rasistisk grund — föreställningen att vita människor var överlägsna svarta och bruna, att européer var överlägsna afrikaner, asiater och indianer. Världen organiserades med denna föreställning som utgångspunkt. Utomeuropeiska folk sattes in i ett system där deras roll var att bygga upp den europeiska välfärden. I tredje världen lider man fortfarande av sviterna efter detta. De ekonomiska klyftor som skapades under kolonialismen består. Den organisation, ofta byggd på ett ensidigt råvaruberoende, som prackades på de områden som i dag är u-länder, präglar fortfarande världsekonomin. Däremot har vi befriat oss från den idémässiga grund som låg bakom kolonialismen — föreställningen att vissa raser skulle vara överlägsna andra. Nu är vi alla medvetna om alla människors lika värde och rättigheter, oavsett hudfärg och andra rasmässiga kännetecken. Detta är en insikt som präglar alla länder —- även om den ännu inte har fått något vidare genomslag i världsekonomin och dess sätt att fungera — utom ett land, nämligen Sydafrika. Det är den enda plats i världen där den tidigare så vanliga rasideologin fortfarande har fått överleva. Apartheidsystemet är en relikt från 1800-talet. Men samtidigt innebär det ett rastänkande som har vidareutvecklats, förfinats, gjorts mer och mer raffinerat som ett förtryckarsystem. Som alla relikter fungerar Sydafrika som något av en varhärd, som sprider infektionen långt utöver sina egna gränser. Apartheidsystemet inom Sydafrika upprätthålls med hjälp av alltmer omfattande våld, alltmer utstuderat förtryck. Men dessutom förutsätter apartheidsystemets överlevnad också att man skapar oro och stridigheter i den omedelbara omgivningen. Mer och mer förknippas apartheidsystemet med krig och våld i grannstaterna. Man kan säga att apartheidsystemet ytterst är ett hot inte bara mot fred och stabilitet i Afrika utan mot hela världen. Just därför att det var vi européer som inplanterade det synsätt som apartheidsystemet i Afrika bygger på, har vi ett särskilt ansvar för att göra vad vi kan när det gäller att befria Afrika från den plåga som apartheidsystemet innebär i sig och som det medför för människorna där. Vi kan göra insatser på många plan. I andra sammanhang brukar vi här i kammaren diskutera frågan om sanktioner mot Sydafrika. Det som nu är aktuellt är vad vi kan göra för att stödja de krafter som i Sydafrika arbetar mot apartheid — genom olika typer av humanitära insatser för att stödja offren för apartheidpolitiken i Sydafrika och i Namibia, och inte minst för att stödja staterna i Sydafrikas grannskap. Sverige har en bra tradition på detta område. Vi har länge varit föregångare. Det är viktigt att vi fortsätter med detta stöd och bygger ut det. Det blir mer och mer behövligt allteftersom situationen i södra Afrika blir mer och mer kritisk. För några veckor sedan förbjöd apartheidregimen organisationer i Sydafrika att ta emot stöd från utlandet. Givetvis får vi inte falla till föga för detta. Vi måste bara bli bättre på att finna kanaler för att verkligen kunna stödja apartheidmotståndet inom Sydafrika. Regeringen i Pretoria har också förbjudit en lång rad antiapartheidorgani sationer, däribland UDF, att verka politiskt. Detta gör det fredliga arbetet mot apartheid ännu svårare, men det gör också vårt stöd ännu angelägnare. När det gäller frontstaterna är bilden ganska komplicerad. Frontstaterna befinner sig ju i frontlinjen i kampen mot apartheid. Deras styrka och självständighet är av oerhört stor vikt för hela utvecklingen. Samtidigt är frontstaterna mycket beroende av Sydafrika för varuförsörjning och transporter, och ofta för energiförsörjning och mycket annat. Sydafrika bedriver dessutom en systematisk destabiliseringspolitik. Särskilt hårt drabbade är Angola och Mogambique. Vår uppgift visavi frontstaterna måste vara att stärka dessa länder så mycket som möjligt, att hjälpa dem att bygga upp en egen infrastruktur —- inte minst kommunikationer, hamnar, järnvägar, vägar — så att de kan klara sin försörjning utan att gå via Sydafrika. Vi måste hjälpa dem att bygga upp en egen varuproduktion, så att de slipper köpa sydafrikanska varor. Vi måste också se till att de blir så ekonomiskt starka att de kan stå emot den destabiliseringspolitik som Sydafrika bedriver mot dessa länder. Det finns en ganska stor samstämmighet när det gäller detta synsätt, även om vi tycker att Sverige skulle kunna göra mer för det regionala samarbete mellan frontstaterna som etablerats inom SADCC. Det belopp som här anslås är visserligen betydande, men vi tycker att det finns anledning att satsa ytterligare resurser, och det har vi också uttryckt i en reservation. Det är litet förvånande att inte regeringen har velat gå längre än man gör när det gäller stödet till SADCC-samarbetet. Ännu mer förvånande är dock att moderata samlingspartiet skiljer ut sig från den breda samstämmighet som finns när det gäller stödet till frontstaterna. Att välja ut just Angola, Mogambique, Zimbabwe, Zambia och Tanzania för prutningar i fråga om biståndet är mycket anmärkningsvärt och svårt att försvara. Att motivera nedskärningar när det gäller Angola och Mogambique med tanke på de oroligheter som finns där skulle möjligen vara förståeligt om moderata samlingspartiet hade föreslagit att de pengarna skulle användas för att stärka resurserna för katastrofbistånd. Men det har man ju inte gjort, utan det utgör en del av moderaternas nedskärning på biståndsområdet. Det är litet synd att vi på det sättet inte har en fullständig enhällighet i vårt stöd till frontstaterna och till bekämpningen av apartheidpolitiken. Det kastar en viss skugga över moderata samlingspartiets engagemang i dessa frågor. I grunden finns det ändå en bred politisk enighet om kampen mot apartheid. Det är viktigt, för apartheid är en särskilt osmaklig relikt från en gången tid. Det är viktigt ur utvecklingssynpunkt, ur fredssynpunkt och ur mänsklig rättighetssynpunkt att apartheidsystemet kan avvecklas så snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag vill i stor utsträckning instämma i det som Pär Granstedt nyss så väl framförde. Till detta vill jag bara tillägga att jag tror att denna enighet oss emellan, när det gäller stödet till kampen mot apartheid och stödet till frontstaterna, kommer att bestå också i fråga om resurserna när den dagen kommer. Regeringen gör ju fleråriga utfästelser samtidigt som den alltid har ställtz upp och tagit fram pengar när man ansett att det funnits möjligheter att gå vidare med projekten. Vi kommer nog att ha stor enighet oss emellan i denna fråga. Till Inger Koch vill jag säga att regeringen i mycket hög grad arbetar på detta sätt via enskilda organisationer när det gäller katastrofbistånd. Låt mig ta ett exempel för att belysa vad jag menar. Exemplet avser katastrofbiståndet till Etiopien. Hittills under budgetåret har drygt 100 miljoner avsatts till katastrofbistånd i Etiopien. Över hälften av dessa pengar, dvs. ca 65 miljoner, har kanaliserats via svenska enskilda organisationer. 15 miljoner avser katastrofförebyggande åtgärder i form av markvårdsoch vatteninsatser i regi av Röda korset och Lutherhjälpen. Katastrofbidrag utgår också till dessa organisationer för deras samarbete med Internationella röda korset resp. Lutherska världsförbundet. Här rör det sig främst om livsmedelsbistånd jämte distribution av livsmedelshjälp till särskilt utsatta grupper. Rädda barnen har under flera år genomfört projekt till förmån för föräldralösa barn i Etiopien. Detta arbete fortsätter i samarbete med enskilda hjälporganisationer från andra länder. Rädda barnen får också bidrag från katastrofanslaget för livsmedelshjälp, bl.a. matolja från Sverige. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har under många år genom bidrag från biståndsanslaget och med egna medel förmedlat hjälp till flyktingar och till människor som drabbats av torka i provinserna Eritrea och Tigre. Detta är ett exempel bland många. Det visar nog regeringens klara avsikt att där så är möjligt kanalisera katastrofbiståndet via enskilda svenska organisationer. Jag vill anknyta till det som Inger Koch var inne på, nämligen katastroferna. När barn någonstans på vår jord drabbas av hungersnöd skyndar omvärlden till hjälp.

Enligt 1987 års rapport från UNICEF är det hög tid att vår moral hinner upp möjligheterna. Moraliskt gör det ju ingen skillnad om dessa miljoner barn dör på olika platser vid skilda tidpunkter. Problemet är att ingen TV-kamera är med och fångar deras lidande. Deras död blir därför inte någon nyhet, och den förmår inte heller att väcka världens samvete. Men den stumma katastrofens offer är ju lika döda som de övriga. De sörjs av sina föräldrar och av sina syskon. Internationellt sett har moralen förändrats på ett avgörande sätt, skulle jag vilja säga. Tänk er bara att i början av 1940-talet dog 3 miljoner människor av svält i Bengalen. Världen visste nästan inte om det, och man gjorde ännu mindre för att avhjälpa katastrofen. I dag är någonting sådant otänkbart. Vi reagerar därför att massmedierna lyfter in katastroferna i våra vardagsrum, oavsett om de är en följd av krig eller andra katastrofer, oavsett om det gäller Afrika eller någon annan del av världen. Men ingen vanlig katastrof, ingen hungersnöd, ingen översvämning har någonsin skördat 280 000 barns liv på en vecka. Det är vad den stumma katastrofen för med sig varje vecka året som, år efter år. Ändå vet vi att smittsamma sjukdomar och undernäring effektivt kan bekämpas också i ekonomiskt svåra tider. Därför är UNICEF:s budskap till oss i industrivärlden att vi måste bestämma oss för att det är lika oacceptabelt att så många miljoner skall dö varje år av onödig undernäring och smitta som att de skall omkomma i en plötslig torka eller svält. UNICEF menar att det är möjligt att med enkla medel rädda 7 miljoner barns liv varje år. Det är också möjligt att ge många miljoner fler en normal utveckling till en kostnad som praktiskt taget alla länder och familjer har råd med. Man har ju kunskaperna om den billiga blandningen av socker och salt upplöst i vatten som medel för att stoppa barndiarréerna, och om vaccinerna för att kunna stoppa de vanliga sjukdomarna. Dessutom finns det tillräckligt med mat i världen, bara vi fördelar den rättvist. UNICEF har gjort stora insatser under åren som gått. Bara under de senaste fem åren har man räddat mer än 4 miljoner barns liv med dessa metoder som jag åberopar. Enbart under 1986 kunde man rädda mer än 1,5 miljoner barn, tack vare vaccination, tack vare denna enkla blandning av socker och salt upplöst i vatten. Det är alltså dags för oss att säga ifrån att det är oacceptabelt att 40 000 små barn dör varje dag och att miljontals barn växer upp undernärda, blinda, hjärnskadade eller på annat sätt handikappade på grund av den tysta katastrofen —-infektioner och undernäring. Det är dags att säga ifrån att det är skamligt att det får fortsätta på det här viset. Herr talman! Det har fallit på min lott att något beröra det bistånd vi ger via FN. I stället för att skumma över hela fältet har jag valt att lyfta fram ett FN-organ, nämligen UNICEF. Den som lyssnat på vad som här har sagts kan naturligtvis säga att detta visar hur viktigt det är att vi satsar mer på UNICEF. Ja, det är viktigt. Men det är inte så alldeles säkert att det är Sverige som skall satsa mer på UNICEF. Det är inte riktigt så enkelt. Sverige är redan, trots att Sverige är ett litet land, den största bidragsgivaren till UNICEF. Vi var i särklass störst 1987. De nordiska länderna över huvud taget är stora bidragsgivare när det gäller UNICEF. De fem små nordiska länderna ger mer till UNICEF än — hör och häpna — fem av världens stora länder: USA, Sovjetunionen, Japan, Västtyskland och Storbritannien. Dessa fem stora och ekonomiskt starka länder klarar alltså inte av att ge fullt lika mycket till UNICEF för att rädda världens barn som de här fem små nordiska länderna: Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige. Det är sanningen. Det är alltså inte Sverige som skall öka insatserna. Det viktigaste för oss är egentligen att övertyga andra industriländer i världen om att de skall leva upp till det ansvar som även de har. Jag tror att vi i Sverige har ett grundmurat stöd för FN-biståndet. Det stödet skall vi vara aktsamma om. Jag tror att det är nödvändigt att vi förbättrar informationen om just detta stöd som går via FN. Det får naturligtvis inte hindra oss från att kritiskt granska detta stöd. Jag tror att det är viktigt att vi gör det, för bra bistånd kan bli ännu bättre. Jag ser de utmaningar som vi står inför under 1990-talet som stora. Därför har jag också stora förhoppningar om att den genomgång av FN-systemet som de nordiska länderna gemensamt skall genomföra kommer att ge oss alla — både regering och riksdag — ett bättre underlag för att gå vidare när det gäller FN-biståndet.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
Herr talman! När det gäller stödet till SADCC noterar jag naturligtvis med glädje det löfte — jag uppfattar det som ett sådant — som Karl-Erik Svartberg gav att regeringen i praktiken skulle vara beredd att gå utöver de föreslagna medelsramarna. Jag vet inte om Lena Hjelm-Wallén är beredd att verifiera det löftet — det skulle naturligtvis göra det ännu mer värdefullt. Men om så inte är fallet, undrar jag om inte det säkraste är att stödja centerns reservation på denna punkt och se till att riksdagen beslutar om en höjning av medelsramen. Jag lyssnade med stort intresse på vad Karl-Erik Svartberg sade om den tysta katastrofen, om alla barn som dör, och om UNICEF:s insatser. Karl-Erik Svartbergs ord var mycket tänkvärda. Däremot har jag litet svårt att förstå hans slutsats. Efter denna mycket varma och riktiga plädering för UNICEF:s arbete har jag mycket svårt att komma till slutsatsen att Sverige inte skall ge mer pengar till UNICEF. Varje miljon som UNICEF kan använda innebär att ett antal barns liv kan räddas och att ett antal barn kan räddas till en dräglig tillvaro. Jag håller med om att just denna vardagsdöd är någonting betydligt värre än de stora och uppmärksammade katastroferna. Men Karl-Erik Svartberg anser att eftersom andra länder inte ger mer, så skall Sverige inte öka sitt bistånd. Vi skall alltså låta UNICEF stå där utan tillräckliga resurser på grund av att andra länder inte ger mera. Det sättet att resonera är för mig ganska obegripligt. Här handlar det om människoliv, här handlar det om barns framtid. Finns det då anledning att snegla så mycket på vad USA och Sovjetunionen gör eller inte gör. Vi har föreslagit en förstärkning av anslaget till UNICEF. Jag är rädd för att Karl-Erik Svartberg trots denna fina plädering kommer att rösta mot vårt förslag om anslagsförstärkning, om detta går till votering. Jag anser att det är mycket viktigt att vi har ett starkt u-landsengagemang. Men det engagemanget får inte ta sig uttryck bara i ord, utan det måste också leda till handling; det måste leda till att vi är beredda att satsa resurser. Karl-Erik Svartbergs plädering var alltså riktig, men den enda riktiga slutsatsen måste ju vara att riksdagen stöder vårt förslag till en ökning av stödet till UNICEF.
Herr talman! Vi har en ram för vårt bistånd som vi varit överens om. Inom den ramen ryms det bistånd till UNICEF som regeringen föreslår och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Om vi ökar biståndet till UNICEF, måste vi minska på något annat. Regeringen har gjort den bedömningen, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, att den viktigaste insats vi har att göra i detta sammanhang är att övertyga övriga industriländer om att de skall ta sitt ansvar för världens barn. Jag tror att Pär Granstedt, om han är ärlig, medeger att vi i detta avseende tar ett större ansvar än andra industriländer. Vi kommer att fortsätta att göra det. Jag vet att regeringen kommer att göra de extrainsatser för UNICEF som ibland visar sig nödvändiga. Men även för UNICEF gäller det ju den långsiktiga planeringen, och vi hör till de länder som ger flerårsutfästelser även till UNICEF. Därigenom kan UNICEF på ett annat sätt planera för det bistånd som vi ger. På samma sätt förhåller det sig med stödet till SADCC-staterna; vi gör fleråriga utfästelser. Det är program som det tar tid att genomföra. Hittills har, vilket jag tror att även Pär Granstedt kan intyga, regeringen ställt upp på ett föredömligt sätt när det gäller att öka stödet till SADCC-staterna och satsa på kampen mot apartheidregimen. Jag tycker att det är litet olyckligt att vi, trots den enighet som råder i apartheidfrågan, skall få dessa motsättningar — det är några miljoner det gäller — som jag tror i debatten görs större än vad de egentligen är. Frågan om när pengarna skall anslås är rent praktisk.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt med en bred uppslutning bakom kampen mot apartheid och stödet till frontstaterna. Däremot tror jag inte att det vore lyckligt om kravet på bred uppslutning och enighet användes för att lägga locket på debatten, för att stoppa krav på att Sverige skall göra mer. Den typen av enighet tror jag inte att södra Afrika är betjänt av. Jag tror faktiskt att det är viktigt, även om regeringen har en stor fond av god vilja, att det även finns sådana som driver på regeringen. Vi skall komma ihåg att det var så som vi fick handelsbojkotten mot Sydafrika. Av dem som alls hoppade på det tåget var regeringen sist. Det var från oppositionen som kravet kom först, och det ledde så småningom till att vi fick en bred politisk förankring. Även när det gäller stödet till SADCC staterna har oppositionspartierna folkpartiet och centern spelat en pådrivande roll, och den rollen tror jag att vi bör fortsätta att spela. Södra Afrika vinner på att vi gör det. Använd alltså inte enighetskravet som något slags munkavle i Sydafrikadebatten! Det skulle vara mycket olyckligt. När det gäller stödet till UNICEF kan man naturligtvis från socialdemokraternas sida anse att de 20 miljoner som vi vill anvisa till UNICEF i stället kan användas bättre på andra områden. Det kan man göra om man tycker att vissa infrastrukturella investeringar eller vissa industrisatsningar är viktigare än UNICEF:s verksamhet för att rädda barns liv. Vi kan diskutera sådana prioriteringar. Vi har för vår del valt att prioritera barnen litet mer än vad den socialdemokratiska regeringen och socialdemokraterna i utskottet har gjort. Däremot tycker jag inte att man skall hänvisa till att andra länder gör för litet och att vi därför inte skall göra mer. Det måste var behovet av insatser som dikterar vårt handlande, inte olika typer av balanser mellan svenska bidrag och andra länders bidrag. Sverige har varit föregångare såväl när det gäller södra Afrika som när det gäller multilateralt bistånd.

Herr talman! Vi är överens om att Sverige har varit föregångare när det gäller biståndet och när det gäller kampen mot apartheid. Men det är fortfarande bara fyra länder som har levt upp till FN:s biståndsmål 0,7 90 av BNI. Sverige är ett av de länderna. Självfallet är det viktigt att i FN driva kravet att alla industristater skall leva upp till det mål som man här har enats om. Stora och tunga industristater skall inte bidra med bara 0,2, 0,3 eller 0,4 90 av sin BNI, utan skall uppfylla de förpliktelser som de har åtagit sig genom det här beslutet i FN. Det är en skyldighet också för oss. Detta krav innebär inte att vi balanserar våra åtaganden gentemot deras, utan det innebär att vi trycker på för att de skall leva upp till sitt ansvar för detta biståndsmål. Gör de det, får världens barn en helt annan situation. Jag menar att en sådan inriktning av vårt arbete är viktigare än några miljoner mer här hemma i Sverige. Vi brukar säga att det arbete som vi utför i FN är ett av våra viktigaste politiska uppdrag. Det arbetet skall vi slå vakt om och driva vidare. Slutligen, Pär Granstedt: Jag vill ingalunda lägga munkavle på någon debatt om södra Afrika, om apartheid e. d. Pär Granstedt, som jag vet gör ett bra arbete i kampen mot apartheid, kan påräkna mitt stöd fullt ut.